Fru talman! Barnskrivelsen är både viktig och bra utformad. Det är bra med ett barnpolitikområde som kan sätta fokus på att barnen alltid ska komma främst. Även betänkandet är bra. Visserligen avslår utskottet i betänkandet mina två motioner - om våld som drabbar barn och unga samt om barnsituationen i Sverige - men jag känner tillfredsställelse över de svar på motionerna som utskottet gett mig och över att arbetet ska fortsätta på de här områdena. Jag tänkte ta tillfället i akt och prata om vikten av förebyggande arbete, så att barn och ungdomar inte kommer på glid i samhället, förebyggande för att barn och ungdomar ska känna trygghet och att våldet inte ska öka i samhället. Det finns naturligtvis många sätt att jobba förebyggande. Man kan stötta föräldrar, ha bra kvalitet i barnomsorgen, i skolan och på fritidshemmen, men också satsa på föreningslivet. Föreningslivet ger barn och unga möjlighet att växa och utvecklas inom idrott, kultur, friluftsliv, dans, teater, musik, demokrati, m.m. Hela Folkrörelse och Förenings-Sverige måste även fortsättningsvis ges förutsättningar att verka. Flertalet organisationer kommer att drivas vidare trots knappa resurser, tack vare alla ideella insatser. Men vissa ekonomiska förutsättningar behövs ändå för att kunna utveckla verksamheten. Inte minst på lokalsidan har vi sett rejäla försämringar, både vad gäller tillgången på lokaler och på det ekonomiska stödet för att kunna hyra lokaler. Det måste finnas många olika mötesplatser där olika åldrar, kulturer, språk och kön kan mötas. Detta är en av de mest grundläggande förutsättningarna för demokratibygget, att människor möts. Varför inte en nysatsning på föreningslivet? Sverige är bäst och ska bli bättre på barns uppväxt i förhållande till resten av världen. Då finns det all anledning att även göra en satsning på barns fritid, där mycket av demokratiskt lärande sker och normer bildas. Nu skapas det tjänster i skolan, vilket är oerhört bra. Men det borde också i framtiden finnas möjligheter att skapa jobb inom föreningslivet, där man skulle kunna jobba med barns och ungdomars uppväxt utanför skolan. Det skulle vara ett lyft för hela Folkrörelse-Sverige, ett sätt att jobba förebyggande för att slippa ungdomar på glid, skadegörelse och segregation. När det gäller föreningslivet i skolan tar läroplanen klart fasta på skolans viktiga roll i demokratiskolningen. Därför behöver den generellt bli mycket mer öppen för att jobba med nya metoder och få in demokratiarbetet på ett naturligt sätt. Trots höga ambitioner finns det alldeles för mycket som pekar på att graden av inflytande inte är så stor som den borde vara för våra barn och ungdomar på deras arbetsplats. Det ideella föreningslivet, där större delen av Sveriges barn och unga återfinns, har givetvis också en viktig roll i detta. Åtskilliga kan vittna om att det är genom engagemang i föreningslivet som man kan lära något om demokrati i praktisk mening. Det finns vuxna som litar på att även unga personer kan tillföra något. Släpp in föreningslivet i skolan! Barn och ungdomsorganisationer kan tillföra oerhört mycket i demokratidiskussioner i skolan, inte enbart de politiska ungdomsförbunden. När det är dags att diskutera miljöfrågor kan man bjuda in miljöorganisationerna. När det är dags att diskutera historia kan man bjuda in hembygdsföreningen. När man ska diskutera barnkonventionen kan man bjuda in Unga Örnar. Listan kan göras lång. Hela Sveriges föreningsliv visar på bredden i demokratin och skulle kunna vitalisera skolans arbetssätt genom att släppa in och visa på alternativen. Kanske t.o.m. en och annan vuxen kan lära sig något av detta.

Fru talman! Utan bin blir det ett stort hål i kretsloppet. Det var rubriken på den motion som finns till behandling i detta betänkande. Biodling kan sägas vara en bisak, men den är mycket värdefull, inte bara för den goda honungens skull, utan främst för att växter ska sätta frukt. Naturen måste ha sin gång. Värdet av pollineringseffekten är enligt experter 10-20 gånger honungsvärdet. Huvudproduktionen när det gäller biodlingen är pollinationen. Honungen får bli en biprodukt. Biodling är en segdragen fråga. Jag känner att prioriteringen inte har varit särskilt hög i utskottets arbete. Det finns EU-stöd. Det har använts till att främja produktion och saluföring av honung. Det sistnämnda, saluföringen, sköter sig själv, för svensk honung är en bristvara. I Centerpartiets motion lyfter vi fram åderlåtningen inom svensk biodling. Den är nu så stor att farhågorna ökar för att tillgången på bigårdar och bisamhällen inte räcker till för att klara det pollineringsbehov som vi har här i Sverige. Enligt Jordbruksverkets bedömning är det inte så drastiskt. Det finns ca 110 000 bisamhällen. Men enligt bitillsynsrapportens uppgifter, från samma verk, har det skett en minskning med 48 % till 70 000 bisamhällen. Då kan man fråga sig vilken uppgift det är som gäller. Är det 110 000, som det också står i betänkandet, eller är det 70 000? Det största hotet mot biodlingen är varroakvalstret, som har slagit ut en stor del av binäringen. Men om man läser betänkandet ser man att det inte är något hot. Då undrar jag: Hur bekämpar man detta kvalster? Med tanke på den starka spridning som har skett i södra Sverige, som jag kommer från, undrar jag: Vad är det för metoder man kan använda, eftersom det inte är ett så stort hot? Bitillsyningspersonal ska ge innehavare av bisamhällen föreläggande om bekämpning av kvalster. Det ska dessutom ske en efterkontroll. Enligt uppgifter fungerar inte tillsynsdelen inom vissa regioner. Jag kan nämna mitt eget distrikt, gamla Kristianstad län, där t.ex. 40 % av tjänsterna för bitillsyningspersonal är vakanta. Det är bra att det understryks i betänkandet att man i forskningspropositionen har lyft fram att kunskapsbristerna är stora inom biodling och pollination och att det behövs en kunskapsutbyggnad. Det är också ett av skälen till den motion som vi har skrivit från Centerpartiet. Men det gäller att handla. Det finns nu fyra bisjukdomskonsulenter. Men det som egentligen behövs är att det anställs en avelskonsulent. Avelsarbetet är grunden för den fortsatta verksamheten. Det första steget för att ge näringen stöd inom detta område är att anställa en avelskonsulent. Nu står det i betänkandet att vi ska avvakta till dess en ny utredning blir klar i december 2000. Det står på s. 5. Jag kan inte förstå att utredningen, om den skulle vara klar i december 2000, inte har tagits med i arbetet med betänkandet i dag. Den måste vara en viktig bit innan man går vidare. Jag förstår inte riktigt hur utskottet har hanterat ärendet. Vad är det man väntar på? Vi vill ha denna viktiga del i kretsloppet, dvs. möjligheten att pollinera växter. Vi vill också ha en biodling över hela vårt land som främjar växtodlingen. Vi vill hålla kvar en kunskap om och utveckling av biodlingen. Då behövs det handling nu, med avelsarbete, med forskning och en bitillsynsverksamhet som fungerar. Till detta vill jag lägga en framtidstro för biodling. Det är på grund av bristen på detta som man har lagt av. Fru talman! Jag yrkar bifall till Centerpartiets reservation i detta betänkande.

Fru talman! Det skulle kanske inte vara fel att påstå att mitt riksdagsarbete är en bisyssla, för nu ska jag prata om biodling. Frågan vi nu diskuterar är en bifråga, men en mycket viktig fråga. Utskottet har också med både intresse och noggrannhet behandlat de elva motionsyrkandena från allmänna motionstiden. Utskottet har också vid sammanträdet den 9 november tillkallat representanter från både Jordbruksverket och Sveriges Biodlares Riksförbund och lyssnat på deras synpunkter på problemen. Det var alldeles felaktigt när Gunnel Wallin nu påstod att utskottet inte har gett biodlingen någon hög prioritet. Samtliga partier är rörande överens om att binäringen har en stor betydelse i vår miljö. Värdet av den honung som produceras är ca 100 miljoner, men i olika undersökningar har värdet av pollineringen, som jag tycker är det viktiga, beräknats till 10-20 gånger honungsvärdet. Detta blir 1-2 miljarder kronor. Jag kan också nämna att i några totalinventeringar som har gjorts har det visat sig att stora arealer helt saknar bin. Det innebär att i de områdena är pollineringen mycket låg, vilket bl.a. kan få konsekvenser för den biologiska mångfalden - precis som Gunnel Behovet av bin är stort i vårt land. Bl.a. behöver vi öka antalet bisamhällen för att täcka behovet av honung, men behovet av pollinering är ännu större. Jag kan nämna några siffror: För raps visar vetenskapliga undersökningar att det går åt fyra bisamhällen per hektar för att få en fullgod pollinering. Mångåriga försök i både Danmark och Finland visar att man kan uppnå skördeökningar på 10-15 % vid fullgod pollinering. Ett tjugotal växtarter har dött ut i Sverige under 1900-talet och ännu fler har blivit sällsynta. Vi vidgar fredningsåtgärder och fridlysningar för att bevara utrotningshotade växter. Bina kan i det viktiga miljöarbetet ha en betydelsefull roll som räddare om bina används i viktiga miljövårdsprojekt. Därutöver medverkar bina i både större och mindre utsträckning genom sina blombesök till att höja produktionen av bär och frukter. Detta bidrar i sin tur till att främja djurlivet i vår natur. Om bina har en så stor betydelse för vår miljö, och vi är politiskt överens om detta, vad är då problemet? Det som oroar mig är nedgången av odlare och bisamhällen. För 15 år sedan fanns det ca 180 000 bisamhällen, som i dag har minskat till 110 000 - med andra ord en 40-procentig minskning. Gunnel Wallin frågade efter vilka siffror som var riktiga. Jag har ställt frågan till Jordbruksverket. Det svar vi fick var att 110 000 är den riktiga siffran. 70 000 innebar, om jag förstod rätt, att alla medlemmarna inte var med i den beräkningen. Den genomsnittliga åldern på biodlarna är 60 år. Den andra oroande frågan är varroakvalstret. Det är ett millimeterstort spindelliknande kvalster som biter sig fast på biet och suger ut blodvätska. Det tar 3-4 år från angrepp till en undergång av ett samhälle. Det har ställts krav på utrotning i form av att bisamhällen som drabbas ska brännas. Kvalstret finns i dag i hela Europa. I likhet med Jordbruksverket och Sveriges Biodlares Riksförbund tror jag inte att det är rätt metod att bränna och förinta bisamhällen. Kvalstret finns ju även på vildbin och kommer därför att finnas kvar även om vi skulle gå så drastiskt fram att vi utrotar alla bisamhällen. Det räcker om något kvalster finns kvar för att det ska kunna fortplanta sig och bli kvar i evighet. Erfarenheten visar att med god rådgivning kan skadeverkningarna av kvalstret begränsas eftersom det finns en rad effektiva metoder, bl.a. med kemisk bekämpning. Det finns omfattande förluster av bisamhällen, speciellt där parasiten nyetableras, på grund av felaktiga motåtgärder och bristande kunskap. Fru talman! Min slutsats är att biproduktionen i vårt land är mycket viktig för vår miljö. Binas arbete med pollinering är ett mycket viktigt arbete med växterna i naturen. Det är oroande att produktionen minskar i vårt land. Antalet biodlare och bisamhällen minskar. Kraven som framförs i motioner, bl.a. i Marianne Jönssons motion, att regeringen tillsammans med näringen ska sätta i gång med opinionsbildning för att skapa intresse och ökade möjligheter att rekrytera nya biodlare är naturligtvis ett rimligt krav. Orsaken till att majoriteten föreslår avslag på samtliga elva motionsyrkanden är att regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att utreda och redovisa förutsättningarna för biodlingen i Sverige. Detta arbete kommer att redovisas i mitten av februari. Den 13 februari kommer det att föredras för generaldirektören på Jordbruksverket. Därför anser utskottsmajoriteten att det är lämpligt att avvakta resultatet av denna utredning innan andra beslut fattas. Fru talman! Jag kan garantera att vi kommer att med stort intresse följa frågan och utvecklingen av svensk binäring.
Fru talman! Det här är ett ärende som behandlas i dag, och i betänkandet står det att Jordbruksverket skulle avge en rapport i december 2000. Det är konstigt att den rapporten inte finns med i underlaget. Jag har noga tagit del av utfrågningen. Jag har också förhört mig i dag om att den kommer i mitten av februari. Jag tyckte att det var konstigt, och jag trodde att det var ett skrivfel. Jag är glad att vi är överens om att det är en viktig fråga och en viktig näring på de sätt som har beskrivits. Sedan är det frågan om att få nya personer att starta biodling. Om man ska kunna starta biodling måste det finnas ett starkt avelsarbete. Där finns fortfarande stora brister.
Fru talman! Det pågår ett avelsarbete i dag. Det är ett bidrag till det avelsarbetet som Sveriges Biodlares Riksförbund bedriver, bl.a. med lantbiet. Av den summa som riksförbundet får går 160 000 kr till just avelsverksamheten. Visst förekommer det avelsverksamhet. Gunnel Wallin tyckte att det var konstigt att det i utskottsbetänkandet inte stod mer om Jordbruksverkets utredning. När vi skrev utskottsbetänkandet och justerade det var det den tidpunkten som gällde då. Att Jordbruksverket sedan har blivit fördröjt och har senarelagt tidpunkten till den 15 februari är ingenting som utskottet kan rå för.
Fru talman! Det är ytterligare en sak som jag skulle vilja ta upp, och det är hur man ska bekämpa varroakvalstret. Kaj Larsson säger att det ska vara en god rådgivning. Men när det finns brister i bitillsyningsmännens verksamhet måste man ju börja där för att verksamhet ska kunna bedrivas. Det här måste man också ta tag i. När det gäller kemisk bekämpning vet vi alla vilken diskussion som förs i samhället i dag i livsmedelsdebatten. Man får vara lite försiktig, för honungen är en biprodukt som är viktig och som det är stor efterfrågan på. Om man använder kemiska bekämpningsmedel finns det en viss risk för att det kommer in i livsmedlet.
Fru talman! Det är kanske riktigt att den risken finns. Jag kan inte svara på om det är någon risk. Saken ligger till så, Gunnel Wallin, att det enda sättet att hålla tillbaka kvalstret och kunna ha en biproduktion är bekämpning, enligt min åsikt, Jordbruksverkets åsikt och Sveriges Biodlares Riksförbunds åsikt. Då är det bl.a. kemisk bekämpning, där man sätter in kemiska skivor i bisamhällena så att kvalstret faller ned. Jag har själv sett hur det fungerar och hur det millimeterstora kvalstret ligger där på botten. Enligt biodlarna och de experter jag har pratat med är detta inget större problem, och man tror inte på metoden att bränna samhällena och på så vis utrota kvalstret i bina.

Fru talman! I det betänkande från miljö och jordbruksutskottet som vi nu debatterar i kammaren behandlas ett antal motioner som tar upp frågor kring den svenska biodlingsnäringens aktuella situation och utvecklingsmöjligheter. Frågorna kring biodlingen har från och till under de senaste tio åren aktualiserats, främst beroende på den negativa trend näringen haft under denna tid. Det är i stort sett fråga om en halvering av antalet samhällen på många håll. Den främsta orsaken till den negativa utvecklingen ligger av allt att döma i varroakvalstrets angrepp i våra svenska bigårdar. Inte minst de många biodlare som har haft ett mindre antal bisamhällen har tröttnat på motgångarna och lagt av, och rekryteringen av nya odlare, inte minst yngre, har hämmats på grund av nämnda problem. Detta är mycket olyckligt, enär alla borde veta hur viktig biodlingen är för pollineringen av frö-, fruktoch bärodlingar samt för övrigt i vår natur och den biologiska mångfalden. Vikten av en högkvalitativ svensk honungsproduktion är stor, och det vore högst olyckligt om näringen inte lyckades återvinna den framtidstro som är nödvändig för att nya satsningar ska kunna komma till stånd. När jag ser tillbaka på den hantering av frågorna, interpellationerna, motionerna och alla debatterna som varit under de senaste tio åren - jag har deltagit i samtliga - och ser på det resultat som vi som drivit frågorna under alla dessa år har uppnått blir jag lätt deprimerad. Frågan har inte tagits på allvar. Näringen har varit splittrad. Stora brister i tillämpningen av bisjukdomslagen kan konstateras och även brister vad gäller fullföljandet av bitillsynen. Jag måste tyvärr konstatera, fru talman, att regeringars och riksdagars hantering av frågan hittills saknat det sting som hade behövts för att reda upp problemen. Under hösten 2000 har emellertid en glädjande uppryckning kommit till stånd. Utskottet har anordnat en utfrågning med representanter för Statens jordbruksverk och Sveriges Biodlares Riksförbund. Jordbruksverkets arbetsgrupp som slitit med frågan, har aviserat, visserligen med försening men ändå, att en föredragning av arbetsgruppens förslag ska ske inför verksledningen den 13 februari. Jag ser med visst hopp och spänning på vad som komma skall. I betänkandet framhålls att utskottet i huvudsak delar motionärernas bedömning angående biodlingens betydelse för växtodlingen och i många andra avseenden. Vidare skrivs det att enligt utskottets mening finns det också många synpunkter och förslag från biodlarnas sida som förtjänar att övervägas i det fortsatta arbetet. Då utskottet sedan uttalar att något slutgiltigt ställningstagande inte kan göras i fråga om biodlingens situation och möjligheter innan resultatet i Jordbruksverkets utredning presenteras är jag benägen att hålla med. Av dessa anledningar har vi moderater inte reserverat oss utan avvaktar utredningen och i den föreslagna åtgärder. Vi delar också de synpunkter som Eskil Erlandsson framför i reservationen men konstaterar att utskottets skrivning i betänkandet väl, i dagens läge, täcker in även dessa frågeställningar, varför jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Vi förutsätter att vad utskottet framfört i betänkandet också ska leda till verkningsfulla åtgärder just i syfte att rädda och utveckla den svenska biodlingsnäringen. Självklart kommer vi framöver att nogsamt följa utvecklingen, och är det så att positiva förändringar uteblir, ja då, fru talman, kommer vi tillbaka i ärendet.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Ingvar Eriksson. Jag har tagit del av den historieskrivning som finns och ärendets gång här i riksdagsarbetet. Jag tycker att det har tagit väldigt lång tid, som Ingvar Eriksson sade, för denna viktiga fråga. Min fråga är: Tycker Ingvar Eriksson att metoden att använda bekämpningsmedel för att komma till rätta med kvalstret är en bra metod, med tanke på att det ska vara många små odlare som är spridda över hela vårt land? Är det en vettig metod att bekämpa detta kvalster, med tanke på miljöperspektivet?
Fru talman! Så som ärendet har behandlats och genom de missgrepp som har gjorts i ett tidigare skede har man inte haft något annat att tillgripa än kemisk bekämpning. Det finns vissa begränsningar i användandet, och det finns klara regler för användandet. Jag har också sett just detta att man ska tvingas använda kemiska medel som negativt, men just på grund av att man inte har stämt i bäcken får man nu stämma i ån. Det är betydligt jobbigare, och då har man tvingats använda detta. Däremot anser även jag att de initiativ och de idéer kring alternativa bekämpningsmetoder som har presenterats också för utskottet vid något tillfälle borde vidareutvecklas och prövas på olika sätt. Man har gjort det, men jag anser att den prövningen har varit mindre lyckad. Man har inte heller tagit det på riktigt allvar. De som har sysslat med detta på hög nivå har gett upp. Redan något år efter det att vi hade fått angrepp i Skåne säger man att man inte klarar av det. Man gav upp, och det är första gången som man i Sverige gett upp i bekämpandet av en smittsam djursjukdom, fru talman. Nu talas det visserligen inte om att bin är djur, för de behandlas ju i helt andra sammanhang. Det är första gången, och jag anser att det är olyckligt. I väntan på andra metoder som man tror kan bli användbara måste vi acceptera detta, annars står vi inför en ännu större katastrof för binäringen.

Fru talman! Denna punkt på dagordningen är ingen bifråga vilken som helst. Både biet, biodlaren och hela binäringen utgör mycket viktiga och nödvändiga inslag i det svenska nationalhushållet. Det är naturligtvis omöjligt att beräkna de fullständiga värdena, totalt sett, som kan tillskrivas bina och binäringen. Bl.a. värdet av polineringsprocessen skulle kunna belysas på ett mer omfattande sätt. Tyvärr är forskningen på området inte vad den borde vara. Våra bin och biodlingen bidrar i allra högsta grad med viktiga insatser via den biologiska processen i naturen, och är därmed också en garant för den biologiska mångfalden. Bara inom jordbruket uppskattas att biodlingen inom vissa områden kan ge en pollineringseffekt som motsvarar 10-20 % skördeökning. Här finns utvecklingsmöjligheter. I relation till åkerarealen finns i dag i genomsnitt bara ett bisamhälle på 36 hektar. Vi har nyss hört att fyra bisamhällen per hektar är ett bra värde när det gäller raps. Spridningen av den yrkesmässiga biodlingen ut över landet är dessutom så ojämnt fördelad att mer än 60 % av alla bisamhällen finns i Götaland. Utan yrkesmässig biodling skulle problem uppstå framför allt för den svenska fruktodlingen, och i viss mån även för jordbruket. Biodlingen skulle på ett tydligare och bättre sätt kunna nyttjas som komplement till jordbruksnäringen - inte minst som en kraft för lokal utveckling i kombination med andra inkomstmöjligheter på landsbygden. Ett bisamhälle ger ca 30 kg honung om året. Dagens produktion av honung i Sverige täcker ungefär hälften av det inhemska behovet och efterfrågan. Avsättningsmöjligheterna för svensk honung är på alla sätt mycket goda. Varför ska vi behöva importera så mycket honung när goda förutsättningar egentligen finns för ökad inhemsk produktion? I detta perspektiv borde binäringen kraftigt stödjas och ges förutsättningar för återuppbyggnad och utveckling. Sedan 80-talet har verksamheten gått ned kraftigt, som vi har hört, men en viss återhämtning är ändå på gång, säger man från biodlarföreningen. Antalet biodlare uppgår i dag till ca 14 000, har vi också hört, och de hanterar ungefär 110 000 bisamhällen. Här finns alltså utrymme för många fler. Jag vill ändå hålla med Ingvar Eriksson, som säger att det har saknats sting i denna fråga under åren. Det är alltså dags för sting just nu. De hinder som finns för en positiv utveckling måste snabbt undanröjas. Från kristdemokraternas sida förutsätter vi att den utredning inom Jordbruksverket som på regeringens uppdrag arbetar med biodlingens problem bl.a. när det gäller hanteringen av aktuella bisjukdomar snarast redovisar åtgärder som kan bidra till en positiv utveckling av näringen. Fru talman! Vi delar i princip från kristdemokraternas sida Eskil Erlandssons synpunkter i reservationen, men med tanke på den utredning som pågår och som kommer att lägga fram sina förslag och tankar i februari månad har vi i stället i ett särskilt yttrande tillsammans med moderaterna redovisat våra ställningstaganden.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga jordbruksutskottets ordförande samma sak som jag frågade Ingvar Eriksson. Det gäller metoden för att bekämpa varroakvalstret. Ska det ske med kemiska medel? Jag tänker på miljöperspektivet. Vill man ha många småodlare kommer gift att spridas på ett jättestort område. Det är hanteringen av detta som jag tycker skulle vara oroväckande. Jag undrar hur jordbruksutskottets ordförande ser på det.
Fru talman! Naturligtvis är det en dålig metod att sprida kemiska bekämpningsmedel ut över våra marker i landet. Självklart är det så. Möjligen är det en orsak till att det har varit lite senfärdighet vad gäller de åtgärder som man rimligen borde ha vidtagit tidigare och som faktiskt har diskuterats under ett antal år. Den utredning som finns kommer snart med sina tankar och idéer. Vi får förutsätta att man även där ytterligare kan belysa vilka möjligheter vi har att bekämpa de sjukdomar som självklart måste bekämpas och som har diskuterats i utskottet i den utfrågning vi har haft. Jag hoppas att utredningen ändå kommer med någonting i februari.
Fru talman! Jag skulle vilja göra ett påpekande till detta. Man sprider gift för att bekämpa kvalster. Bina flyger omkring. Jag tänker på livsmedelstillsatser, t.ex. Jag ber er att ta med er det i ert fortsatta arbete, så att vi kan lita på kvaliteten på svensk honung även i fortsättningen.
Fru talman! Jag kan garantera att jag är lika engagerad i den frågan. Jag är övertygad om att vi framöver, när vi får diskutera frågan vidare efter att ha sett utredningen, tillsammans ska kunna ta tag i frågan och arbeta vidare med den. Självklart ska vi kunna känna en trygghet när det gäller att man inte sprider kemiska produkter och gift i naturen.

Fru talman! Biet är sannolikt det ekonomiskt viktigaste husdjuret - inte i första hand som honungsproducent, även om den rollen är omistlig, utan genom den pollination som biet svarar för. Eftersom lagstiftningen - nu menar jag djurskyddslag och epizootilag - omfattar ryggradsdjur är en diskussion om huruvida biet ska betraktas som djur och husdjur inte särskilt meningsfull i nuläget. Men jag är förvånad, fru talman, över att det jag menar är den stora politiska frågan egentligen inte har berörts. Då menar jag hotet mot samspelet mellan blommor och bin i naturen. Forskning vid de två universiteten i Uppsala visar bl.a. detta: Eftersom blomrikedomen minskar, minskar också överlevnadsmöjligheterna för flera vilda biarter. Gödsling leder till att blomsterrik mark omvandlas till gräsmark. Växtgifter slår ofta hårt mot blomväxter. För att vi ska nå upp till miljömålen måste vildbina som ekologisk nyckelgrupp förekomma i mångfald. Detta menar jag är den grundläggande och stora politiska frågan. Problemet med biets bevarande är ett allvarligt problem för biodlingen och för den biologiska mångfalden. Detta problem visar på ett bra sätt hur viktigt det är att artrikedomen bevaras och vilka konsekvenser en obalans kan få på andra arter än de arter som är hotade eller utrotade. Miljöpolitiken och jordbrukspolitiken måste ha en inriktning som beaktar biets överlevnadsmöjligheter och därmed också skapar goda förutsättningar för biodlingsnäringen.

Fru talman! Harald Nordlund säger att den stora politiska frågan gäller pollineringen av växter, alltså bevarandet av växter. Det är ju detta som vi har talat om hela tiden här. Det viktigaste med bina är inte honungsproduktionen, utan det allra viktigaste är pollineringen av växter, det arbete som bina gör ute i vår natur. Jag undrar var Harald Nordlund var när vi diskuterade detta.
Fru talman! Vad jag menar med det som jag sade är att ingen från talarstolen har berört problemet som handlar om att bevara den biologiska mångfalden och att ifrågasätta den miljöpolitik som vi bedriver och delar av jordbrukspolitiken. Det handlar i hög grad om detta. Visst har man från talarstolen talat om att frågan inte bara handlar om biproduktion utan att den handlar om pollinationen. Men den grundläggande stora frågan, hur vi bevarar den biologiska mångfalden, tycker jag har berörts på ett dåligt sätt.

Fru talman! Även jag och Miljöpartiet har en motion i detta betänkande, men vi har precis som de flesta andra bedömt att det inte är nödvändigt att reservera oss, eftersom det nu äntligen börjar ske lite grann på biområdet. Jag har också stått här i talarstolen vid många tillfällen och diskuterat bin, varroa, binäring, biavel och eventuell genetisk utarmning, osv. Jag är övertygad om att vi kommer att stå här igen så småningom och diskutera varroa, binäring, osv. Detta är en fråga som är svår att lösa, framför allt med tanke på varroan. Det kanske egentligen inte är så förvånande att många små biodlare har slutat. Biodling kräver sin man eller kvinna. Man måste kunna hantera detta. Och när man då får så stora problem som man kan få med varroan och kanske tvingas fundera på om man ska ta till kemiska bekämpningsmedel, då slutar man i stället. Det kanske också är därför som de stora biodlarna blir kvar. De kanske är mindre emot att ta till kemiska bekämpningsmedel. Detta är naturligtvis mycket oroande, och på något vis måste man komma till rätta med den här situationen. Det är naturligtvis som många har sagt viktigt att ha kvar bina både för honungsproduktionen och för pollination. Men bina är långtifrån de enda pollinatörerna i detta land. Det låter i debatten lite grann som att det vilda, det som brukar kallas den biologiska mångfalden, har försvunnit. Men humlor, vildbin, skalbaggar, fjärilar och allt det andra bidrar faktiskt mer. Det är roligt att här höra Centerpartiets representant stå och tala så hett om vådan av kemiska bekämpningsmedel när vi vet att det konventionella lantbruk som vi har utgör ett stort hot mot dessa vilda pollinatörerna. Det gäller t.ex. bekämpning av bladlöss och rapsbaggar, som också drabbar de vilda pollinatörerna. Det är också intressant att höra den diskussion som förs här om vad bina faktiskt pollinerar. Pollinatörer är ofta väldigt specialiserade. Och ni som har trädgård, titta lite grann på vilka pollinatörer som ni har i t.ex. rosbuskarna. Då kommer ni att upptäcka att ni på vissa sorter inte hittar ett enda odlat bi, eller tambi. Ni hittar små vildbin och humlor. Och så är det på många av de vilda växterna. Det är de små vildbina och humlorna som är viktiga. Låt oss också fundera lite grann på hur vi bevarar dem bäst. Vi kan också konstatera att vi i de ekologiska lantbruken som börjar finnas i Sverige kan se en ökad mångfald när det gäller insekter, bl.a. pollinatörerna. Från Miljöpartiets sida tar vi i en motion upp bikontrollen och det faktum att det finns en risk för att den genetiska basen minskar i Sverige med tanke på de avelsstationer som växer upp när det gäller bin. I betänkandet tas detta upp, liksom det viktiga att försöka få till stånd en utökad forskning när det gäller biet och biets möjlighet att finnas kvar i tillräckligt stor omfattning. Jag tycker att det är bra att det börjar hända någonting på det här området. Jag tycker också att det är bra att det i forskningspropositionen finns antytt att vi saknar kunskap om mångt och mycket när det gäller bifrågor. Från Miljöpartiets sida kommer vi att följa upp frågan om bin och biodling när vi får se den rapport som vi väntar i februari. Men att innan dess reservera oss finner vi inte nödvändigt. Jag vill ställa en fråga till Kaj Larsson om någonting som vi kanske borde fundera på så småningom. Ska man kanske se över beskattningen? Man kanske ska försöka stimulera fler små biodlare att komma i gång genom att ha generösa beskattningsregler igen. Skulle det kunna vara ett sätt? Jag tror nämligen att vi alla är överens om att vi måste hitta ett sätt att stödja de små hobbybiodlarna för att få fler bisamhällen. 110 000 samhällen i Sverige är för lite, det vet vi. Skulle det kunna vara en möjlighet, Kaj Larsson, att se över skattereglerna? Jag yrkar alltså bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag vill bara bemöta det som Gudrun Lindvall sade om Centerpartiet och det konventionella lantbruket. Jag har noga följt lantbruket från den plats där jag bor i vanliga fall och diskuterat vad som händer om det är bladlöss på ett salladshuvud. Odlarna sprutar ju inte för sprutandets skull utan därför att konsumenten inte accepterar en bladlus på ett salladshuvud. Och det är ju konsumenten som bestämmer vad som ska produceras.
Fru talman! Gunnel Wallin, vi har en ökande marknad för ekologiska produkter. Det kanske har gått henne förbi. Men vi har faktiskt ett underskott på ekologiska produkter. De importeras från Danmark. Uppenbarligen är det alltså så att konsumenterna i Sverige tycker att det är mycket viktigt med ett lantbruk som inte sprutar kemikalier. Jag konstaterar att Centerpartiet och Gunnel Wallin har olika uppfattningar när det gäller kemiska bekämpningsmedel i jordbruket och kemiska bekämpningsmedel i biodlingen. Jag hoppas att ni så småningom kommer att ha samma uppfattning när det gäller kemiska bekämpningsmedel i jordbruket som Gunnel Wallin har gett uttryck för när det gäller kemiska bekämpningsmedel i biodlingen.
Fru talman! Det är riktigt att skattereformen ändrades i början av 1990-talet. Tidigare var upp till 15 bisamhällen skattebefriad verksamhet. Men i och med att man införde den nya skattereformen blev det också en anteckningsskyldighet för biodlare, oavsett storlek på biodling, och skattskyldighet när vinst uppstår. Men det är klart att Biodlarföreningen och Biodlarnas riksförbund naturligtvis trycker på detta och tycker att det har en avgörande betydelse. Men jag är nog tvivlande till att detta har med den negativa utvecklingen att göra. Det är viktigt att komma ihåg att om man också tittar på den statistik som redovisar att detta har minskat så har det skett från en mycket hög nivå av biproduktionen i vårt land. Detta ska man vara medveten om. Jag tror alltså att skattereglerna naturligtvis kan vara en liten orsak till detta, men jag tror inte att de har haft störst betydelse. Därför är jag tvivlande till att ställa mig i spetsen för att genomföra en skatteförändring för biodlarna.
Fru talman! Kaj Larsson, jag vet inte heller om det skulle kunna gynna situationen. Men däremot känner jag att det finns all anledning att titta på alternativ för att få i gång många fler hobbybiodlare än vi har i dag. Det kan hända att utformningen inte skulle vara exakt som den var tidigare. Om det skulle vara en positiv effekt skulle det naturligtvis vara bra. Jag tror inte heller att alla som lade av gjorde det på grund av att man ändrade skattereglerna. Jag tror att varroa har spelat en betydligt större roll. Det tror jag att vi kan vara överens om. Med tanke på att varroa nu finns och kanske gör att många inte vill börja igen skulle gynnsammare skatteregler kanske göra att man ändå försökte starta. Jag är inte heller låst i den här frågan. Jag är glad att Kaj Larsson inte säger sig vara negativ utan är tveksam. Det här kanske kunde vara ett av flera sätt att försöka få upp intresset och få alltfler hobbybiodlare att sätta i gång igen.
Fru talman! Nej, helt låst i den situationen är jag inte, men jag tror inte mycket på att det har orsakat nedgången. Däremot tror jag att näringen och regeringen tillsammans med en mer offensiv satsning, med information, kanske införande av biodling på våra naturbruksgymnasier, utbildning m.m. når ett bättre syfte och ett bättre resultat för att höja produktionen. Innan jag kom in i riksdagen var jag kommunpolitiker. Jag minns den drive som var i Skåne, i alla fall i sydöstra Skåne, för att få biodlare. Det gav ett mycket bra resultat. Jag tror att det är den vägen vi måste vandra först och tänka mindre på skattereformer.
Fru talman! Det tycker jag låter som ett mycket bra förslag att försöka få biodlingen på naturbruksgymnasier för att få fler intresserade. Jag tror att många av dem som håller på med det i dag faller för åldersstrecket. Det är många äldre som håller på med biodling. Det finns risk att vi hamnar i en ännu sämre situation i landet, där antalet samhällen återigen börjar minska. Jag tycker att det är bra att debatten förs och att det finns konstruktiva förslag.

Fru talman! I miljö och jordbruksutskottets betänkande 2000/01:7 behandlas tolv motionsyrkanden från den allmänna motionstiden från åren 1999 och 2000. Betänkandet behandlar trädgårdsnäringens ekonomiska förutsättningar, växthusfrågor och forskningsfrågor. Tyvärr avstyrks samtliga motionsyrkanden. Det är olyckligt för näringen. Fru talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation nr 1. Dock står vi bakom även den andra reservationen, men för tids vinnande begär vi inte votering på denna. Den yrkesmässiga trädgårdsodlingen i vårt land har ett produktionsvärde på drygt 21⁄2 miljarder kronor, beräknat på redovisad areal och produktion i SCB:s trädgårdsinventering. Produktionen, som omfattar yrkesmässig odling av grönsaker i växthus och på friland, odling av frukt, bär och plantskoleväxter samt växthusodlingar av krukväxter och snittblommor, svarar sammantaget för cirka hälften av den svenska konsumtionen av dessa slag av produkter. 3 000 i frilandsodling. Antalet sysselsatta uppgår till drygt 25 000, det motsvarar ca 10 000 helårsanställda. Trädgårdsnäringen är en utpräglad småföretagsbransch med en bred spridning över landet och med en viktig sysselsättningsskapande betydelse i många områden. EU-medlemskapet har de facto inneburit att konkurrenstrycket på den svenska trädgårdsproduktionen ökat ytterligare. Trädgårdsnäringen missgynnas i sin konkurrenssituation liksom jordbruket av produktionsskatter på växthusuppvärmning, gödselmedel, bekämpningsmedel och även diesel, som ju användes i frilandsodlingen i stor utsträckning. Dessa förhållanden har ingående redovisats i den utredning som Gunnar Björk gjorde och som lade fram förslag hösten 1997. Regeringen har i samband med avlämnandet av budgetpropositionen och vid sidan av denna i en uppgörelse med jordbruket beslutat att se över en del av jordbrukets särskatter.

Jag vill gärna ha en klar bekräftelse här i dag från regeringens sida om huruvida trädgårdsnäringens konkurrenssnedvridande skatter också ingår i den översyn som man har diskuterat med LRF om. Fru talman! Som jag inledningsvis sade sysselsätter trädgårdsnäringen ett betydande antal personer under skördesäsongen och för andra säsongsmässiga arbetsuppgifter. Konkurrenssituationen har drivit näringen mot specialiseringar och koncentrerad produktion, vilket har ökat behovet av säsongsanställningar. Kostnaden för skördearbete utgör som bekant också en mycket betydande andel av framför allt frilandsföretagens produktionskostnader. Det är ofta svårt att uteslutande klara säsongsmässiga arbetstoppar med svensk arbetskraft, varför i viss omfattning tillfällig arbetskraft från länder utanför EU-området anställs kortvarigt. För denna anställning betalar odlarna arbetsgivaravgifter trots att arbetstagarna inte får tillgodogöra sig hela trygghetssystemet. Avgifterna får därför karaktären av en skatt. Administrationen och redovisningen av dessa avgifter är också en belastning för företagen under denna intensiva period i verksamheten. I flera EU-länder tillämpas betydande lättnader i avgiftsuttaget på tillfälligt anställd skördearbetskraft. I Belgien t.ex. tillämpas en nedsättning av arbetsgivaravgiften från 35 % till 4 % under en 60 dagarsperiod för denna kategori arbetstagare. I Holland tillämpas ett särskilt fruktplockarreglemente med nedsatta avgifter. I Tyskland tillämpas ett motsvarande system som i Belgien med avgiftsbefrielse för en första arbetsperiod av detta slags anställning. I Sverige finns en avgiftsfri lönegräns på 1 000 kr under vilken arbetsgivaren inte behöver redovisa arbetsgivaravgifter. Gränsen fastställdes senast, och det är länge sedan, 1985, varför vi anser att det finns starka skäl att på nytt pröva denna gräns. Jag vill gärna fråga om socialdemokraterna är villiga att diskutera en sådan prövning. Det gäller ju sysselsättningen och att det ska bli mer attraktivt att skaffa denna arbetskraft. Riksdagen har också tidigare beslutat om en särskild nedsättning av arbetsgivaravgifterna för små och medelstora företag med 5 % för en månatlig maximal lönesumma på 71 000 kr. För företag inom en näring med stark säsongsmässighet i sitt arbetskraftsbehov innebär regeln att man inte kan utnyttja nedsättningen på årsbasis i samma omfattning som företag med en jämn sysselsättning över hela året. I finansutskottets tidigare yttrande för så länge sedan som för tre fyra år sedan framhöll utskottet att man inte fann den nuvarande ordningen för den särskilda nedsättningen av arbetsgivaravgiften tillfredsställande, utan förutsatte att regeringen övervägde möjligheten av en årlig avstämning av denna. Eftersom regeringen ännu inte har kommit med någon åtgärd i anledning av riksdagens önskemål i den här frågan, anser vi att det är hög tid att detta missförhållande rättas till. Jag vill gärna fråga: När kan besked i ärendet komma?

Det är också rimligt att i anslutning härtill se över de svenska företagens skyldigheter för att kunna erbjuda de anställda ekonomiskt och socialt acceptabla anställningsförhållanden. Jag vill också fråga om regeringen är beredd att överväga en sådan utredning. Jag vill alltså genom detta anförande hänvisa till de synpunkter som jag här har framfört.

Fru talman! I dagens betänkande om trädgårdsnäringen finns det, som sagt, två reservationer som bl.a. vi kristdemokrater står bakom. Den första reservationen, som Ingvar Eriksson redan yrkat bifall till, tar upp trädgårdsnäringens konkurrensförutsättningar och frågan om näringens energibeskattning. Något missvisande kan det synas att växthusodlingen medges en betydande skattenedsättning för bränsle för uppvärmning. Man ska då vara klar över att de svenska skattenivåerna både på energiskatt och på koldioxidskatt tillhör de högsta i Europa. procentsregeln. Detta innebär att skatten på t.ex. eldningsolja kan variera mellan ca 210 och 535 kr per kubikmeter. En jämförelse med den danska växthusodlingen, som är en av de främsta konkurrenterna på den svenska marknaden, visar att man där erlägger en generell skatt på endast 10 kr per kubikmeter. Det är självklart att detta innebär betydande skillnader i konkurrensförutsättningar, särskilt då energi är en av de största kostnadsposterna i växthusodlingen. Det svenska skattenedsättningssystemet för växthusodlingen innebär också att interna konkurrenseffekter skapas mellan svenska företag. Riksdagen har tidigare beslutat att Sverige ska tillämpa gemenskapens mineraloljedirektiv med den minimiskatt för koldioxidutsläpp som där fastlagts till 160 kr per kubikmeter. Det är uppenbart av vad jag tidigare anfört att detta direktiv inte tillämpas i Danmark och inte heller i de flesta andra EU-länder. Men systemet innebär också för den svenska växthusodlingen att företag med oljeuppvärmning beskattas väsentligt högre än företag som råkar ligga inom naturgasnätets sträckningsområde. Företag som eldar med naturgas kan därmed utnyttja den fulla skattenedsättningseffekten av 0,8-procentsregeln, vilket alltså oljeanvändande företag inte kan. Konkret innebär detta att ett växthusföretag med oljeuppvärmning erlägger ungefär dubbelt så hög koldioxidskatt som ett företag med naturgasuppvärmning. Då de senare dessutom har förutsättningar att utnyttja koldioxiden i avgaserna för gödsling i växthusen har dessa ytterligare kostnadsfördelar. Detta är missförhållanden i beskattningen för växthusodlingen som påpekats för regeringen och riksdagen under flera år. Frågan har begravts i utredningar, men inget har lyfts till ett avgörande. Jag utgår från att frågan nu blir en väsentlig uppgift för den nya utredning som regeringen aviserat i budgetpropositionen och som vi räknar med inom kort kommer att tillsättas. Fru talman! Vi har i vår motion även tagit upp frågan om näringens försörjning med säsongsanställd arbetskraft. Trädgårdsnäringens säsongsmässighet i produktionen blir mer och mer uttalad för varje år som går som en följd av det starka internationella konkurrensläget. Det måste bli en utgångspunkt för samhällets stöd till trädgårdsnäringen i denna fråga att företagen ska kunna utgå ifrån att arbetskraftsfrågan är löst i god tid före företagets speciella säsonger och arbetstoppar. Detta bör leda till att tillståndsgivningen beträffande arbetstillstånd för arbetskraft även utanför EU och EES-områdena blir mer flexibel och också tillämpas mer generöst från länsarbetsnämndernas sida. Från näringens sida begärdes inför innevarande år att tremånaders arbetstillstånd skulle kunna erhållas för säsongsbehov under hela året och inte, som hittills, endast för perioden den 15 maj till den 15 oktober. AMS har i beslut medgett att denna period nu utsträcks till tiden den 1 april till den 1 november, dock under protester från Lantarbetarförbundet och Vi anser att AMS beslut endast är en dellösning av problemet. Därför är det mycket angeläget att regeringen nu tar sig an frågan för att klargöra vilket stöd arbetsmarknadspolitiken ska ge trädgårdsnäringen i denna säsongsarbetskraftsfråga. Enligt vår åsikt sker detta lämpligen i en särskild utredning, som vi också har föreslagit i reservation nr 2, fru talman, som jag nu yrkar bifall till.

Fru talman! Inom utgiftsområde 23 har vi i Centerpartiet i det budgetalternativ som vi lämnade in i höstas föreslagit att 90 miljoner kronor satsas på forskning och utveckling inom lantbrukssektorn, en sektor till vilken vi självklart räknar trädgårdsnäringen. Dessa 90 miljoner har vi sagt bör fördelas bl.a. med några miljoner till en gårdsbaserad livsmedelsförädling, vilken också kan innesluta trädgårdsnäringen. Vi har sagt att det är viktigt att ett program för strukturomvandling av växthusodlingen till en kostnad av låt oss säga 7 miljoner kronor kommer till stånd och genomförs. Vi anser att ungefär 15 miljoner av de tidigare nämnda 90 miljonerna ska användas som en kollektiv resurs för trädgårdsbranschens utveckling. Detta sagt som stöd för reservation 1 till vilken jag självfallet yrkar bifall. Ett annat skäl till att vi har reserverat oss i reservation 1 är att trädgårdsnäringen, i likhet med andra areella näringar, har en stor regionalpolitisk betydelse. Ungefär 25 000 människor är sysselsatta inom denna näring. Många av dessa sysselsättningstillfällen finns i områden som lider brist på sysselsättningstillfällen. Dessa sysselsättningstillfällen genererar, precis som alla andra areella sysselsättningstillfällen, i sig sysselsättning genom att man är beroende av annan service - service som i sin tur ger sysselsättning. Vi tycker alltså att det är synnerligen viktigt, som tidigare talare har nämnt, att de trädgårdsodlande företagens konkurrensförmåga, som är vid handen vid dagens debatt, blir sådan att de kan stå emot den konkurrens som de har och fortsatt kommer att ha från omgivande länder och kolleger på det här området. Jag tycker att det är synnerligen viktigt att de lättnader som regeringen och dess samarbetspartier har utfäst även omfattar trädgårdsnäringen vad gäller att ta bort produktionsskatter och att de kommer i utlovad tid. Jag skulle också vara tacksam om majoritetens företrädare kunde bekräfta att så blir fallet, alltså att det kommer i utsatt tid och att den här näringen omfattas av de utfästelser som är gjorda gentemot lantbrukssektorn. Sedan gäller det den andra reservationen. Jag vill meddela, fru talman, att jag och Centerpartiet kommer att stödja även denna. Det gör vi med anledning av att vi i andra sammanhang har rest frågan om säsongsmässig arbetskraft, detta i branscher som t.ex. turistnäring, distributionsnäring, transportnäring och annat som ju i sig väldigt mycket liknar trädgårdsnäringen i fråga om arbetskraftsbehov. Vi tycker att det finns alla skäl att tillsätta den utredning som föreslås i reservationen och att se över hur vi på ett bra sätt kan lösa det förhållande som vi har haft under lång tid och fortsatt kommer att ha, nämligen ett behov av säsongsmässig och tillfällig arbetskraft. Det har under den tid som varit inte fungerat tillfredsställande, och eftersom det har varit förhållandet tycker vi alltså att det finns alla skäl att titta över det här i en särskild utredning. Vi kommer som sagt, fru talman, att stödja reservation 2 därest det blir rösträkning om densamma.

Fru talman! Ledamöter! Vi har att behandla trädgårdsnäringen och trädgårdsnäringens framtid i nuvarande debatt. Det finns en ganska stor förhoppning om en god framtid för den näring som vi diskuterar. Om man tänker på den diskussion som har varit de sista veckorna har man ju inte direkt pratat negativt omkring detta med produkter som kommer från jord och skog. Debatten har handlat om andra saker, att vi har fått charkuteriprodukter och annat oss till livs i Sverige och övriga Europa som kanske lämnar mycket övrigt att önska. Trädgårdsnäringens främsta förutsättning för utveckling tror jag är att man fortsätter att jobba med samma verktyg och samma medel som man har gjort hittills. Det handlar alltså om att sätta det goda miljötänkandet, de säkra livsmedlen och de miljömässigt väl anpassade produktionsmedlen i främsta rummet. Det kommer att innebära, tror jag, att svensk trädgårdsnäring i framtiden ska kunna försörja både det svenska folket och stora delar av Europa, förhoppningsvis, med en del av de produkter som vi är duktiga på, som vi är experter på att producera i vårt land. Vi sitter ju väldigt mycket och diskuterar hur vi ska kunna utveckla vidareförädlingen av olika produkter. Det gäller att vidareförädla växter; grönsaker och frukt. Vi vet att det skulle ge många arbetstillfällen på de platser där vi saknar arbetstillfällen. Här har vi ju ren landsbygd. Här har vi glesbygd. I de miljöerna går det att fortsätta att satsa. Som sagt: Gott miljötänkande och säkra livsmedel är de främsta medlen för trädgårdsnäringen i fortsättningen. Men det finns också anledning för oss i Sverige och resten av Europa att se till att vi slipar verktygen tillsammans med trädgårdsnäringen och att vi den vägen kan hjälpa till och stödja. Därför är EU projektet ett projekt som stöder och underlättar handel - visst. Men det är också ett stöd som underlättar nytänkande när det gäller produktion. De delarna jobbar vi intensivt med från den här kammaren och från regeringens sida nere i Europa. Där är det främsta målet att ha ett gott miljötänkande. Det är en framtidsbransch. Det är ett livsmedelsmode med lokalt producerade varor från den bransch som vi har i vårt land. Många gånger är det storskalighet och inte riktigt lika gott miljötänkande i många producerande anläggningar i resten av Europa. Men här i Sverige har vi kommit långt och vi går längre. Jag har besökt oerhört många trädgårdsföretag och sett med vilken entusiasm man jobbar där. Det är därför vi tyckte att det var viktigt att se till att vi underlättade genom att inte ta ut så mycket energiskatter för ett antal år sedan. Det går inte, som Per Westerberg sade som näringsminister, att jämföra en trädgårdsodlare med SSAB i Oxelösund. Det är två helt skilda verksamheter. Vi ska också komma ihåg att trädgårdsnäringen har varit oerhört duktig på att få ned energikostnaden genom alternativa system. Genom samarbete med kommunala och privata fjärrvärmeanläggningar och annat har man lyckats få ned bruket av energi för att uppvärma sina växthus. Man har också kommit långt när det gäller att använda andra bekämpningsmedel än de traditionella. Man har kommit långt i forskningen och utvecklingen när det gäller att använda sig av biologiska bekämpningsmedel och på så sätt blivit av med ett antal bladmögel och andra flygfän som annars har god grogrund i växthusen. Vi är också i mål, kan man säga, i den diskussion som trädgårdsnäringen har haft med oss under ett antal år om att inrätta en fond för utveckling av den produktion och verksamhet som man bedriver. Först nu i år finns den här fonden. Det finns t.o.m. lite statliga pengar i den, 5 miljoner kronor. 5 miljoner kronor kanske kan tyckas inte vara så mycket, men det första krav vi hade från trädgårdsnäringen var att vi från regeringens och riksdagens sida skulle se till att hjälpa dem att bilda den här fonden. De hade alltså svårt att få till diskussionerna omkring bildandet av fonden i sin egen näring, sin egen verksamhet. Nu är första steget taget. Nu ser vi att vi kommer att få statliga medel. Jag är övertygad om att näringen själv också kommer att lägga in medel i den här delen. Stödprojekt när det gäller fonden och stödprojekt när det gäller samarbetet mellan trädgårdsnäringen och EU gör att trädgårdsnäringen fortsättningsvis kommer att vara en framtidsnäring. När det gäller säsongsarbetet förstår jag problemet. Visst är det på så vis att det ska planteras och slutskördas. Då har skolorna börjat. Då är ungdomarna i skolan. Därför måste den här säsongen förlängas då vi också kan ta hjälp av utländsk arbetskraft. Jag vet också att många i trädgårdsnäringen är väldigt försiktiga med att driva den här frågan. Alla i den seriösa delen av trädgårdsnäringen är väldigt ledsna och oroliga för den utveckling som har skett i framför allt de norra delarna av Sverige när det gäller folk som är ute och skördar i skog och natur, alltså bär, och de missförhållanden som många gånger har rått för de människor som har jobbat där. Därför fordras det en väldigt ordentlig diskussion om hur vi ska kunna samarbeta med folk som kommer från länderna kring Östersjön. De är i behov av arbete, men de är också i behov av ersättning och trygghet i det jobb de utför. De har rätt till samma arbetsmiljö och samma trygghet i arbetssituationen som de som arbetar i Sverige. Jag tror inte, Ingvar Eriksson, att det finns någon trädgårdsnäring någonstans i vårt land som bygger upp sin verksamhet omkring skolungdomar och den här skattebefrielsen på 1 000 kr. Den kortsiktigheten finns inte i denna del av det seriösa näringslivet. Däremot tror jag att det är riktigt att man ska kunna ta hjälp av människor i produktiv ålder som kan komma från andra länder och hjälpa till i de här situationerna. De ska vara lite större, lite mer vuxna och ha lite mer muskler - både kvinnor och män. Också när det gäller koloniverksamheten har vi fått en del motioner. Det tycker vi är bra, för det är sådant som vi tycker att vi vill underlätta. Vi försöker också göra det i de här 15 miljömålen som vi har beslutat om. Vi tycker att det är bra att vi i Tantolunden, mitt i Stockholm, kan ha koloniträdgårdar där folk kan få möjlighet till en god fritid och att kunna se resultat framåt hösten när de får gräva upp sina morötter. Jag tycker faktiskt att det är riktigt och bra att folkrörelserna tillsammans med SLU, Kommunförbundet, Hyresgästernas Riksförbund, HSB och trädgårdsanläggningsförbundet Movium har en utredning för att diskutera hur vi skulle kunna utveckla den delen. Det är väldigt bra inte bara för storstadsbor utan också för människor som bor i övriga tätorter i vårt land. Om vi kan samarbeta och få ett sprudlande liv ute i koloniverksamheterna är det bra för vårt land. Det är bra för miljön, och det är också bra för försörjningen av grönsaker i vårt land. Det Gudrun Lindvall sade nyligen är sant. Vi klarar inte av att ekologiskt producera efter de behov och önskemål som konsumenterna i Sverige har. Vi klarar 50-60 %. Vi behöver odla mer hemma. Vi måste också uppmuntra med god kunskap och se till att näringen utvecklas så att den i framtiden kan klara av att försörja vårt land med ekologiskt producerade produkter.

Fru talman! Michael Hagberg hoppas att Sverige i framtiden ska kunna uppnå en betydande export av trädgårdsprodukter. Han talar om den svenska trädgårdsnäringen som en framtidsbransch. Det låter bra. Men då måste Michael Hagberg, som regeringens talesman, inse vikten av att skatterna på energi, olja, diesel och gödsel anpassas till vad konkurrentländerna har i det avseendet. Michael Hagberg förstår det behov av säsongsarbetskraft som näringen har. Det är positivt att höra. Det nog också sant att företagen inte bygger upp näringen och enbart förlitar sig på att svensk skolungdom ska kunna ställa upp. Sedan talar han om gränsen med tusenlappen som man inte tar ut arbetsgivaravgift på. Det är nog sant. Men Michael Hagberg kan kanske tänka sig in situationen för den bärodlare som en dag står med ett jordgubbsfält med massor av mogna bär och inte har någon arbetskraft. Det beror kanske på att den skolungdom som han har hoppats på har svikit. De tycker kanske inte att det lönar sig att ställa upp. Det kan bero på förseningar och försummelser när det gäller möjligheten att få in utländsk arbetskraft till hjälp osv. Jag vill gärna fullfölja de frågor som jag ställde tidigare. Är regeringen beredd att tillmötesgå näringen på det område som jag här har nämnt?
Fru talman! När det gäller planeringen av verksamheten måste man komma ihåg att man är väldigt väderberoende när man ska odla de här jordgubbarna. Så är det. Därför tror jag inte att den odlaren bygger upp sin verksamhet kring den delen. Han bygger säkert upp sin verksamhet kring feriearbetande ungdomar som också ska ha rätt att få nytta av de resurser som den arbetsgivaravgift ger som arbetsgivaren får betala. Vi har höjt grundavdraget, och det uppmuntrar studerande ungdomar att ta säsongsjobb. Det kan vara allt från korvkiosker till jordgubbsplockning. Men det är inte huvudproblemet. Huvudproblemet är att utsättningsperioden och den riktiga skördeperioden kommer när skolan är i gång och ungdomarna är där. Därför måste vi se över hur den utländska arbetskraften ska kunna få komma på besök och hjälpa till att odla och plantera ut. När det gäller konkurrensreglerna är det nog så att näringen själv har förstått att inte använda så mycket biologiska bekämpningsmedel och handelsgödsel. Då betalar man inte heller så mycket den vägen. Man har differentierade räkningar när det gäller uppvärmingskostnaderna. Den utredning som vi har tillsatt ska lämna besked om hur det går, och en del av oss kommer att kunna vara med och påverka också. Jag förutsätter att även trädgårdsnäringen får vara med när vi återför de resurser som vi har lovat i en debatt med LRF.
Fru talman! Jag tackar för beskedet att även trädgårdsnäringen är med i den s.k. uppgörelse som tydligen träffats och som vi inte känner till mycket om. Jag befarar dock det värsta, inte minst med hänsyn till frågan om när det här förslaget kommer. När kommer det att betyda någonting för näringen i realiteten? Kommer det något förslag i vårpropositionen? Eller dröjer det till nästa höst eller nästa budgetår? När kommer det, Michael Hagberg? Sedan är jag inte nöjd med svaret när det gäller resonemanget kring arbetsgivaravgifterna. Jag tycker nog att man borde kunna ställa upp på en omläggning av detta för att underlätta. Näringsidkaren kan visserligen inte förlita sig på att han har skolungdomar tillgängliga, men han är beroende av att han kan förutse att staten och de myndigheter som handlägger frågor kring kompletterande arbetskraft också är beredda att göra det väldigt snabbt så att man kan utnyttja den fina skördeperiod som kan inträffa. Det är ju, som Hagberg själv säger, lite variation beroende på väder och vind. Det är viktigt att man kan sätta in resurser snabbt och effektivt när möjligheter erbjuds. Sedan fick vi inget besked om utredningen när det gäller den arbetskraft som kan komma utifrån. Jag skulle gärna vilja ha ytterligare belagt hur ni ser på detta. Det har också stor betydelse. Det är intressant att den arbetskraften kan få chansen i den här verksamheten där det finns ett starkt behov, inte minst men tanke på den östutvidgning som vi står inför i
Fru talman! Där är Ingvar Eriksson och jag överens. Trädgårdsnäringens behov av seriös arbetskraft under säsongen är viktigt. Jag vet att de är seriösa. Det handlar också om att personer från kommande samarbetsparter i EU ska kunna komma hit och ta del av de arbetstillfällena. Det behöver de, och det behövs också här i vårt land. Därför sitter en utredning på Arbetsmarknadsverket och tittar på detta tillsammans med arbetslivets parter för att få detta så tryggt, stabilt och långsiktigt som möjligt. Jag har stora förhoppningar på att de kommer att lyckas. Jag var nere på Öland i höstas. De odlare som finns där, och de är många, var väldigt nöjda med de svar som de hade fått från Björn Rosengren i ett frågesvar på en fråga från Agneta Ringman i våras. Detta hade öppnat dörren lite till Länsarbetsnämnden i Kalmar. Man kunde visa på att behovet fanns. När det gäller den första frågan vidhåller jag att sänkt grundavdrag och möjligheten för studerande ungdomar att hjälpa till i den här typen av säsongsarbete är ett bättre verktyg än den här beskattningsfria tusenlappen. Den beskattningsfria tusenlappen räcker inte till så många liter jordgubbar. Vi vill plocka alla jordgubbarna. Om man anställer personerna på lite längre tid får man också förutsättningar att skörda allt. På det viset får man också in det skörderesultatet i verksamheten.
Fru talman! Det är trevligt att vi alla här i kammaren verkar vara överens om att svensk trädgårdsnäring står för ett miljötänkande och att man värnar om detta i sin produktion. Som vi hörde tidigare sade Michael Hagberg att detta kommer att ge trädgårdsnäringen förutsättningar att leva vidare och att det ger konkurrensfördelar att vara miljömedveten. Så är det säkert också. Men det är väl ändå så, Michael Hagberg, att lönsamheten i ett företag är en väsentlig drivkraft för att orka gå vidare? Det är de facto så att vi inte är självförsörjande när det gäller t.ex. tomater och vissa andra grönsaker i Sverige i dag. Varför är vi inte det? Jo, naturligtvis för att konkurrenssituationen och lönsamheten ser ut som den gör. Därför är det positivt om man ser över trädgårdsnäringens skatter i det här sammanhanget, som vi har hört. Sedan tar Michael Hagberg också upp fonden. Vi har haft ett önskemål om en annan typ av fond, men jag tycker att det här ett steg i rätt riktning. Däremot har vi uttryckt i motionen att vi tycker att det är väldigt märkligt att man inte har tagit med potatisodlarna i detta. De har i princip samma problem som trädgårdsnäringen. Jag skulle vilja höra om det är någonting som ni jobbar på. När det gäller säsongsarbetskraften är det ju så, Michael Hagberg, att den utredning som ni skriver om i betänkandet inte är någon utredning. Det var en diskussion som ledde fram till beslutet i december att utöka tiden till den 1 april-1 november. Vi har förstått att den tiden inte räcker för att täcka behovet. Varför kan ni inte gå oss till mötes och faktiskt tillsätta en särskild utredning som tittar på detta? Ni vet ju att detta är ett betydande problem för trädgårdsnäringen.
Fru talman! Det var exakt två minuter. Det var träffsäkert av Caroline. Jag ska försöka vara lite snabbare, för jag vet att Caroline har bråttom till nästa sammanträde. Arbetsmarknadsstyrelsen utreder tillsammans med arbetsmarknadens parter frågan om utländsk arbetskraft. Jag är i alla fall beredd att vänta, läsa och se. Jag är beredd att vänta på både muntliga och skriftliga rapporter om vad den utredningen har gett. Sedan är det möjligt att det behöver utredas, kanske t.o.m. inför de här ländernas kommande EU inträde, så att vi kan se till att det kan funka på ett seriöst och bra sätt när man kommer och arbetar hos oss och hjälper till med skördearbetet. Lönsamheten när det gäller trädgårdsnäringen är naturligtvis oerhört viktig. Jag var hos en trädgårdsodlare i Eskilstuna som hade fått ett kvalster. Säger jag det tror ni väl att jag pratar biodling. Men det var ett litet djur som hade kommit på ett antal utplanteringsväxter. Han fick tack vare växtskyddslagen ta bort hela den uppodlade processen. Det kostade honom 80 000 kr. Nu finns det visserligen försäkringar för sådant. Men jag hoppas att man i framtiden ändå ska kunna ta en diskussion och resonera om hur man ska kunna skydda utsatta verksamheter som det här faktiskt är från den typen av tillfälliga problem som kan dyka upp. Nu behövde han inte lägga ned sin verksamhet för det. Men 80 000 kr i ett småföretag är oerhört mycket pengar. Oavsett om man har cykelverkstad eller trädgårdsodling är det mycket pengar. Så till tomaterna. Kyckling och tomater är det bästa exemplet när det gäller mat på att folk i Sverige är beredda att betala mer för lokalt anpassat och producerat material. Det är man också i resten av Europa. Att inte potatisodlarna finns med i fonden tror jag beror på att potatisodlarna inte är med i Trädgårdsodlarnas riksorganisation. Man har i stället en egen riksorganisation.
Fru talman! Det är tydligen så att SPOR kommer att gå ihop med TRF. Då borde den saken kunna lösa sig ganska smidigt, enligt Michael Hagberg. Och det är ju positivt. Jag talade i mitt anförande också om problemen med skattenedsättningssystemet. Det har också med lönsamheten att göra, Michael Hagberg. Jag påpekade att det finns interna konkurrenseffekter som skapas mellan svenska företag. Det är naturligtvis trist att det är så, och det är någonting som jag förutsätter att ni kommer att rätta till. Jag vill gå tillbaka till det här med säsongsarbetskraften en gång till. Det är viktigt, Michael Hagberg, att man utreder detta. Det är bra att Michael Hagberg vill se det här. Det är bra att man hoppas på att det blir ett bra arbete. Men jag skulle ändå vilja ha en utfästelse från Michael Hagberg. Är det så att utredningen inte är tillfredsställande i denna fråga kanske man kan säga att man är villig att gå vidare. Jag kan ge ett exempel. I Skåne ger Länsarbetsnämnden tillstånd för säsongsanställda i växthus. Men det gör man inte i Blekinge. Det här är också ett problem som gör att man får konkurrenssnedvridningar inom landet. Det har ju med tillämpningen av en bestämmelse att göra. Men det är naturligtvis inte sunt. Därför bör man utreda detta och se vad man kan göra för att förhindra den här typen av problem.
Fru talman! Javisst, det är ett problem när det blir olika regler. Det kan skilja en kilometer mellan det ena företaget i Skåne och det andra i Blekinge eftersom länen ligger bredvid varandra. Det är därför Arbetsmarknadsstyrelsen tittar på det. Men jag kan inte i dag göra några utfästelser och säga att vi kommer att tillsätta en ny utredning om den utredning vi kommer att läsa om inte blir tillfyllest. Ett sådant beslut kommer vi att kunna diskutera både i utskottet och i våra partier efter det att vi har fått ta del av den seriösa utredning som Arbetsmarknadsstyrelsen tillsammans med arbetsmarknadens parter har gjort. I och med att arbetsmarknadens parter finns med, så finns trädgårdsodlarna, de fackliga organisationerna, de fackliga arbetsgivarorganisationerna och Arbetsmarknadsverket med. För protokollets del vill jag också säga att jag i debatten tydligen sade att vi hade fått sänkt grundavdrag. Det är ju precis tvärtom. Vi har fått höjt grundavdrag, vilket underlättar för att anställa studerande ungdomar under vissa säsonger.
Fru talman! Jag har två frågor till Michael Hagberg. Jag skulle vilja ha en verklig bekräftelse på att trädgårdsnäringen omfattas av det nu diskuterade borttagandet, nedsättningen och återföringen av produktionsmedelsskatter på diesel, bekämpningsmedel och gödselmedel som jag vet att regeringen har kommit överens med jordbruksnäringen om. Ja eller nej? Omfattas trädgårdsnäringen eller inte? Därtill skulle jag vilja fråga: Hur långt har det här arbetet kommit? Michael Hagberg har fått den frågan av flera här i kammaren. Jag tror att det är många som väntar på besked. När kan kammaren förväntas få ett förslag från regeringen om hur det här ska gå till? Och när kan det träda i kraft?
Fru talman! Ja, Eskil Erlandsson ska få ett besked. Jag vet att regeringen just nu tar fram de riktlinjer som ska gälla för det här. De riktlinjerna tar man fram tillsammans med jordbruksrörelsen. När vi har fått de riktlinjerna ska vi få ett riktigt ja eller nej om ifall trädgårdsnäringen verkligen är med. Men jag förutsätter att trädgårdsnäringen kommer att finnas med eftersom man betalar in avgifter för den lilla del av bekämpningsmedlen som man betalar in bekämpningsmedelsavgifter för. Det vore rimligt att man också finns med när det gäller återföringen. Jag tänker jobba i den riktningen, och jag är övertygad om att det finns fler i den här kammaren som kommer att göra det.
Fru talman! Jag uppskattar det besked som Michael Hagberg här ger. Vi utgår från att Michael Hagberg och andra socialdemokrater i den här kammaren kommer att verka i den riktning som Michael Hagberg har gett till känna. Då återstår den andra frågan. Kan näringen förvänta sig att det redan under det här året kan komma förslag som kan komma att träda i kraft? Eller hur lång tid dröjer det? Det börjar nämligen bli bråttom nu. Konkurrenskraften är viktig på det här området - jätteviktig. Därför är det bråttom, Michael Hagberg.
Fru talman! Det är riktigt. Visst är det bråttom att ge besked om när utbetalningar sker, om när beslut kommer och om hur det ska se ut framgent. All konkurrenskraft hänger inte på den här delen när det gäller jordbruksnäringen. Det är mycket andra saker som spelar in. Jag hade förmånen att tillsammans med Inge Carlsson vara med och lyssna som en liten mus i bakgrunden när Margareta Winberg och Hans Jonsson informerade om att de hade haft en grunddiskussion om hur riktlinjerna skulle se ut. Det var i samband med riksdagens öppnande i höstas. Då sade man att resultatet av återföringen ska vi kunna få se under år 2000, inte i slutet utan en bra bit innan 2000 börjar gå till ända. Jag tror också, fru talman, att jag inte yrkade bifall till betänkandet och avslag på motionerna. Det vill jag göra för protokollets skull.

Fru talman! Så här i januari kan vi börja köpa tulpaner. Varje år känns det som ett första tecken på att det någon gång efter en lång och mörk vinter ska bli vår igen. Ändå är det helt onaturligt att köpa tulpaner i januari. Att vi kan göra det beror på att vi har tillgång till billig fossil energi för att värma våra växthus, att vi har tillgång till konstgjord belysning. Med hjälp av tillgången på energi kan vi vända på naturens gång. När man njuter av en bukett tulpaner i januari borde man kanske tänka på priset vi betalar för att kunna känna av våren några månader för tidigt. Det priset är att vi bidrar till en ökad växthuseffekt och till försurning och övergödning genom en energiförbrukning som vi borde kunna undvika. I detta betänkande har Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern en gemensam reservation om trädgårdsnäringens energi och miljöskatter som man anser borde sänkas. Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet fattat beslut om en strategi för en grön skatteväxling. Vi ska se över miljöskatterna och de nuvarande undantagen i energibeskattning för att hitta en ny mer miljöstyrande utformning. I denna skatteväxling finns växthusnäringens energi och miljöskatter med. Det är självklart orimligt att vi ska uppmuntra till en ohållbar konsumtion genom undantag i energibeskattningen. Samtidigt bör vi ta hänsyn till att flera verksamheter i Sverige, inklusive trädgårdsnäringen, arbetar på en internationell marknad. Vilket resultat vi kommer fram till är det för tidigt att spekulera om, men vår målsättning är dels att snäva in undantagen från energi och koldioxidskatterna för att få en bättre miljöstyrning av energibeskattningen, dels att hitta ett bättre system för handelsgödselskatten och konstgödselskatten. I detta betänkande behandlas också en vänstermotion från 1999 om en utvecklingsfond för trädgårdsnäringen. Orsaken till att det finns ett särskilt behov för en sådan lösning för trädgårdsnäringen är branschens struktur med många små företag. Det är glädjande att regeringen nu har tagit till sig trädgårdsnäringens förslag och att vi därför i budgeten för år 2001 kan avsätta 5 miljoner till en sådan fond. Detta borde ge möjligheter för trädgårdsnäringen att förbättra branschens konkurrensförmåga internationellt. Med detta yrkar jag bifall till betänkandet i dess helhet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Vi ska nu behandla bostadsutskottets betänkande 2000/01:BoU4 om vissa fastighetsrättsliga frågor. Vid betänkandet finns fem moderata reservationer. Vi står bakom alla dessa reservationer, men jag yrkar bifall bara till reservation nr 2.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 M-reservationerna handlar om avskaffande av lagen om förvärv av hyresfastighet, om avskaffande av tomträttsinstitutet, om avskaffandet av den kommunala förköpsrätten, expropriationsändamålen och expropriationsersättningen. Jag ska göra några kommentarer till dessa reservationer i den ordning som jag har räknat upp dem. Vi menar att man borde avskaffa nuvarande lag om förvärv av hyresfastigheter. Det har visat sig att den inte sällan drabbar seriösa fastighetsägare och att den skapar långsamhet, fördröjning och onödig byråkrati. Vi har lagt fram ett förslag som vi reserverar oss till förmån för. Om man hade haft den lagstiftning som föreslås i betänkandet Förvalta bostäder, SOU 1994:23, skulle man ha haft bättre kontroll över läget. Framför allt hade man fått ett effektivare instrument att använda mot oseriösa personer inom fastighetsägarbranschen och mot att personer som tidigare har bedrivit oseriös verksamhet inom branschen skulle få tillträde till denna. Vi har också en reservation om avskaffande av tomträttsinstitutet. Vi menar att detta institut är otidsenligt och att det inte längre finns behov av det. Tomträttsinstitutet har i stället skapat ett slags försäljningsargument, vilket från början inte alls var avsikten. Låga arrenden är ett försäljningsargument som gör att priserna blir höga. Höga arrenden gör att försäljningspriserna blir lägre. Jag kan inte tänka mig att de som införde detta institut hade den tanken att låga arrenden skulle utgöra ett slags försäljningsargument. Det kan absolut inte ha varit meningen. Det uppstår också problem när en lång arrendetid löper ut och arrendesummans storlek omförhandlas. Det har då ofta blivit chockartade höjningar. Man kan t.ex. under 40 år ha haft en arrendesumma om kanske 100 kr om året. Efter omförhandlingen får man kanske en arrendesumma om 12 000-15 000 kr om året. Arrendatorn blir då irriterad över denna hastiga ökning av boendekostnaderna men har under arrendetiden levt rätt gott och kunnat ta ut rätt bra betalt, om han har velat sälja sitt hus med den tidigare mycket låga arrendesumman. Vi framhåller i en reservation att vi vill avskaffa den kommunala förköpsrätten. Vi anser att den inte behövs. Man kan faktiskt diskutera det rimliga i att kommunerna ska ägna sig åt markspekulation, framför allt i lägen där de har för små resurser till kärnverksamheterna, vilket många talar om. Det är då kanske bättre att de satsar på dem än på markspekulation. Vi tycker att möjligheten till expropriation kan behållas men att den inte får användas godtyckligt. Fel använd blir den faktiskt en kränkning av äganderätten. Den får användas bara när det handlar om ytterst viktiga samhällsändamål. Det finns exempel på att det varit tveksamt om det kriteriet har uppfyllts. Fru talman! Vi har avslutningsvis en reservation om expropriationsersättningen. Vi menar att reglerna borde ändras så att den som tvingas avstå från sin egendom skulle få tillgodoräkna sig del av den vinst som köparen gör på expropriationen. Låt mig ge ett konkret exempel. Om jag tvingas sälja en bil till någon och jag vet att köparen kommer att använda bilen i sammanhang där han tjänar mycket pengar, tycker jag att det är fullt rimligt att jag ska få en viss del av köparens vinst.

Fru talman! Jordförvärvslagen har stötts och blötts och diskuterats vid åtskilliga tillfällen. Fram till halvårsskiftet 1991 gällde som huvudregel att lantbruksegendom inte kunde förvärvas utan tillstånd. Förvärvsprövningen slopades därefter i stor utsträckning, men det ansågs att den inte helt kunde avvaras. Fysiska personers förvärv prövas nu endast inom glesbygd eller omarronderingsområde. För juridiska personer krävs alltid tillstånd. Jordbruksverket har genomfört en utvärdering av jordförvärvslagen. Man anser att lagen fortfarande hävdar angelägna samhällsintressen. Verket anser dock att effekter för sysselsättning och bosättning har varit alltför små i förhållande till de resurser som tillämpningen kräver. Jordbruksverkets slutsats blev att lagen bör förändras. En särskild utredare ska nu utvärdera lagen. I uppdraget ingår även att utvärdera behovet av förtydligande i lagstiftningen avseende förvärv och byten mellan juridiska personer. Det är bra att det pågår en utredning. Men det skulle vara ännu bättre om vi visste när den skulle vara klar. Det kanske jag kan få svar på här i dag. Det gäller nu att stärka sambandet mellan ägande, brukande och boende. Det allra bästa är naturligtvis om det alltid ges sådana förutsättningar att människor kan leva, bo och verka på vår svenska landsbygd, på våra bondgårdar. Men jag är tveksam till att vara alltför kategorisk och absolut inte tillåta en försäljning till någon som inte har möjlighet att leva enbart på det lantbruk som han eller hon köper utan även har sin utkomst och t.o.m. sitt boende på en annan ort. Här vill jag sätta upp ett varningens finger. I reservation 1, som även jag står bakom, påpekar vi att uppköp och exploatering med endast kortvariga vinstintressen effektivt måste motverkas. Främst gäller det att ge möjligheter till människor som verkligen har förutsättningar att både bruka och bo på sin fastighet. Jag ser fram emot att få ta del av den utredning som nu arbetar. Den har initierats av miljö och jordbruksutskottet och ska behandla förvärv av både skogsfastigheter och övriga lantbruksegendomar. Vi i Centerpartiet var kritiska till att man förut bara skulle se över skogsfastigheterna. Landsbygden måste hållas levande. För att det ska vara möjligt måste det finnas människor som är beredda att jobba med lantbruket och dess verksamheter. De måste också ha lön för mödan. De måste få förutsättningar för det så att hela vårt land utvecklas, till gagn för oss allihop. Fru talman! I reservation 3 tar jag upp betydelsen av att skydda våra ortnamn. I dag finns inget skydd i den lagstiftning som reglerar fastighetsbildning och fastighetsregistrering. En del av vår kulturhistoria riskerar att försvinna genom att många fastigheter helt enkelt upphör att existera genom fastighetsreglering. Namnen försvinner på gårdar på orter, och nu diskuteras även förändringar vad gäller sockennamn. Det är en viktig bit i vår kulturhistoria att skydda våra ortnamn. De är en viktig del i en människas identitet - var man är född, var man har bott en tid i sitt liv eller var man bor nu. Innan en alltför byråkratisk klåfingrighet har utraderat såväl ortnamn som sockennamn måste vi som är dagens beslutsfattare ta vårt ansvar och säga ifrån, för kommande generationers skull. Jag är förvånad över att inte fler partier uppmärksammar detta. Det är kulturvärden som försvinner. Vi i riksdagen brukar vara eniga om att vara aktsamma om kulturvärden. Ortnamn och sockennamn har alltsedan medeltiden varit namn för de lokala gemenskaperna i vårt samhälle. De har stått för samarbete och identitet. Man hör hemma någonstans. Det gäller både i stad och på landsbygden. Var bor du? Tänk till själv hur det skulle vara om du inte kunde ange var du bor, var du hör hemma någonstans.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
Fru talman! Jag tänkte att det skulle vara intressant om vi kunde hinna votera även detta betänkande klockan fem i dag. För att göra processen kort yrkar jag bifall till utskottets hemställan utom på en punkt. Det gäller det som Rigmor Stenmark just har redogjort för, nämligen jordförvärvslagen. Tillsammans med Kristdemokraterna och Centerpartiet står vi bakom reservation 1. Vi har hört bakgrunden till det. I Miljöpartiets partimotion om regionalpolitiken framför vi att det är viktigt att uppmärksamma marklagstiftningens syfte att öka sysselsättningen och bosättningen i glesbygden. Vi ser hur den motverkas av uppköp som görs med kortsiktiga spekulativa intressen. Den översyn som pågår, som Rigmor Stenmark frågade efter, tycker vi är lite väl begränsad. Den bör ha en klarare inriktning mot att stärka sambandet mellan ägande, brukande och boende. Målsättningen är att ägandet inte ska lämna bygden. Det är den reservation vi har. Jag yrkar bifall till den och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Dagens betänkande från bostadsutskottet behandlar vissa fastighetsrättsliga frågor. Bakom rubriken döljer sig behandling av motioner om fastighetsförvärv, fastighetsbildning, tomträtt, kommunala förköp, expropriation och fjällböndernas fastigheter. Detta har lett till nio reservationer som jag härmed yrkar avslag på. De nu gällande reglerna för jordförvärv innebär en långtgående avreglering av fastighetsförvärven. Den återstående regleringen vilar huvudsakligen på regionalpolitiska motiv. Lagen anses ha varit effektiv när det gäller juridiska personers förvärv, förvärv i glesbygd och förvärv i särskilt ägosplittrade områden. I dessa fall har vi behållit regleringen. Fysiska personers förvärv prövas endast inom glesbygd eller omarronderingsområde. Inom glesbygd krävs förvärvstillstånd såvida inte förvärvaren varit bosatt i glesbygd inom den aktuella kommunen minst ett halvår före förvärvet eller åtagit sig att bo på den förvärvade egendomen. I sådana fall ska i stället en anmälan om förvärvet göras. Tillstånd får vägras om egendomen behövs för att främja sysselsättningen eller bosättningen på orten. Inom omarronderingsområde krävs alltid tillstånd. Tillstånd får vägras om förvärvet skulle göra det svårare att genomföra en rationalisering av ägostrukturen. För juridiska personers förvärv krävs alltid tillstånd. Kristdemokraterna och Centern har reserverat sig, eftersom de anser att nuvarande regler inte är tillfyllest. De vill utreda det som redan utreds. Nästa reservation är moderat och vänder sig emot att samhället vill hålla skurkarna borta som hyresvärdar. I stället vill man ta till storsläggan i efterhand utan att precisera hur det ska gå till och utan hänsyn till att det är ett mycket dyrare förfarande som ger onödiga olägenheter för hyresgästerna. Centern återkommer med sin reservation om ortnamnsskyddet trots att utskottet skrivningar klart visar på att ortnamnsskyddet fungerar mycket bra i dag och många myndigheter ägnar sig att slå vakt om de gamla ortnamnen. I reservation 4 vill Moderaterna avskaffa tomträttsinstitutet. Man är som vanligt angelägen om att ge spekulanterna största möjliga utrymme. Den här gången är det inte alls viktigt viktig att slå vakt om det kommunala självstyrelse. De krokodiltårar som man har gråtit i andra sammanhang över den kommunala självstyrelsen visar sig vara taktiskt betingade och ingenting annat. Reservationerna 6, 7 och 8 behandlar möjligheterna att expropriera och ersättningsfrågorna vid expropriation. Moderaterna vill ta av kommunerna ett viktigt verktyg för att klara samhällsplanering och utveckling samtidigt som man i andra sammanhang ondgör sig över svårigheten att hantera utvecklingen i t.ex. Stockholmregionen.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

Fru talman! Det är två frågor i detta betänkande som har väckt mitt intresse, tomträttsinstitutet och namn på fastigheter. Tomträttsinstitutet hade sociala och goda syften när det inrättades för snart 100 år sedan. Det skulle medverka till att inflyttade arbetarfamiljer med knappa resurser skulle kunna bli fastighetsägare och äga sitt eget hem. Bättre syfte kan man knappt tänka sig än att en självständig familj ska kunna äga sitt eget hem. Det nya sättet man införde att ställa mark till förfogande krävde dock att den nya upplåtelseformen fick mycket långa giltighetstider med oförändrade villkor. Däri kom upplåtelseformens stora svaghet att ligga. De upplåtelser på 60 år som omfattade tomträtterna gjorde att den som fått en sådan upplåtelse mer eller mindre uppfattade tomten som ägd, eftersom upplåtelsen gällde 60 år framåt. Detta var vid tiden för första världskriget. Vid den avgäldsreglering som 60 år senare - när inflationen oförtrutet arbetat vidare - skulle göras omkring 1970 blev det för den tredje eller fjärde tomträttshavaren av tomträtten en gigantisk avgäldshöjning. Genom ändringar i lagstiftningen hade det också blivit in princip omöjligt för någon av parterna att säga upp tomträttsavtalet. Det går uppenbarligen heller inte att finna en bestående sätt att bestämma avgäldens storlek trots att flera försök gjorts från Högsta domstolens sida. Det har i stället lett till långa och för alla parter kostsamma processer. Det kanske ingen kan bli förvånad över. Det gäller för den som äger tomtmarken att komma överens med den som äger huset som står på marken om vad marken ska vara värd. Utan marken är huset värdelöst, och markägaren kan inte bli av med huset och sälja marken. Det är ett omöjligt tvångsäktenskap. Kommunens agerande mot tomträttshavare har också blivit att regelmässig instämma tomträttshavare till domstol om de inte accepterar de av kommunerna ensidigt bestämda avgälderna och efter domstolsbehandling, ofta i flera instanser, få ett domstolsutslag på vad som är möjligt att få ut. Tomträttshavarens ställning är mycket svag. Vad gäller villatomter har tomträttshavaren inte skuggan av en chans att bekosta ett juridiskt ombud som driver hans fall. Till detta kommer dessutom, paradoxalt nog, att de flesta kommuner inte anser att de har möjlighet att få ut tomträttsavgälder som ger en vettig avkastning på det kapital som är låst i marken. Läget är faktiskt låst som vore det gjutet i armerad betong. Kommunen har inte någon möjlighet att disponera marken lättare än om det rörde sig om enskild ägt mark. Från början var tanken att kommunen skulle kunna återta marken efter att den första bebyggelsen hade tjänat ut efter sisådär 60 år. Byggkvalitet och lagstiftningens förändringar har förändrat detta. Kommunen har inte möjlighet att återta marken annat än genom köp och expropriation. Fru talman! Mot denna bakgrund är det mycket svårt att förstå Socialdemokraternas och även Vänsterpartiets vaktslående kring tomträtten. Därför vore det bäst om riksdagen drog samma slutsats om de flesta kommuner gjort, nämligen att avveckla tomträtten. Kommunerna låter innehavarna av tomträtter friköpa sin mark och riksdagen skulle kunna göra fastighetsmarknaden den rationella tjänsten att slopa möjligheten att upplåta nya tomträtter. En annan fråga i detta betänkande som jag något skulle vilja kommentera är frågan om namnskydd. Bevarande av namn är viktigt. De innehåller ofta mycket mer historia än vad man i vardagssammanhang tänker på. Ingen tycker väl annat än att det vore en oerhörd skada om exempelvis våra gamla sockennamn försvann. Det är naturligtvis rimligt att en gång använda namn sparas i arkivariska handlingar även om det efter en sammanslagning inte blir gällande beteckning på en fastighet. Det är viktigt för det historiska sambandet bakåt i tiden. Det är viktigt att historieforskningen kan tillgodoses på detta sätt. Men det är inte rimligt att namnfrågorna blir hinder för en rationell fastighetssammanslagning. Det är bra att möjlighet ges att välja det namn som har störst kulturhistorisk anknytning vid en sammanslagning av två fastigheter oavsett vilken fastighet som är det mottagande. Det är också mycket positivt att en handbok i ortnamnsfrågor är under utarbetande i dessa sammanhang. Både lantmätare och vi andra behöver stöd i att utveckla en god ortnamnskultur. Vi måste försöka stärka livskraften i de namn som fortfarande lever. Det är de som har den största möjligheten att föra de kulturhistoriska kunskaperna vidare till nya generationer. Fru talman! Det yrkanden som vi från vår sida vill ställa har Sten Andersson ställt. Jag slutar därför nu.

Fru talman! Intresset för att kunna leva, bo och verka på landsbygden är stort, inte minst hos unga människor. Många anser att landsbygden är den bästa uppväxtmiljön för barnen. Det är däremot inte alltid så lätt att förverkliga sina drömmar om ett liv på landet, och hindren kan vara många. Att klara försörjningen är ett av dem. Att då kunna kombinera olika försörjningskällor blir en nödvändighet. Möjligheten att kunna skaffa en gård med tillhörande gård och skog är viktiga faktorer som påverkar den enskildes intresse och möjligheter till ett boende på landsbygden. Det är därför viktigt att ställningen för dem som avser att bo permanent stärks gentemot dem som är utboägande så att inte landsbygden totalt utarmas. Jordförvärvslagen tidiga syfte vad att medverka till att jordbruket rationaliserade och effektiviserades. Från halvårsskiftet 1991 ändrades lagen så att fysiska personer prövas endast inom glesbygd och i omarronderingsområdena främst i Dalarna. För juridiska personer krävs alltid tillstånd. Dessa tillstånd är förenade med vissa villkor som det dock kan göras avsteg ifrån. Lagändringen innebär en långtgående avreglering. Detta motiverades med regionalpolitiska skäl. Jordbruksverket har genomfört en utvärdering av jordförvärvslagen där man kommer fram till att lagen bör skärpas eftersom dess syfte som regionalpolitiskt instrument inte uppfylls. Vi kristdemokrater har lyft fram detta i en motion och visar där på vikten av att ha en levande landsbygd och att detta kräver att vi skärper bestämmelserna om förvärvstillstånd i jordförvärvslagen. Fru talman! Exproprieringslagen bygger på tanken att en expropriering ska kosta samhället så lite som möjligt. Lagen kom till för snart 30 år sedan och var säkert rätt tänkt för den tiden och för att klara utbyggnaden av infrastrukturen i Sverige. Det var då främst tänkt att staten eller kommunen skulle vara den som exproprierar. Resultatet av exproprieringen skulle komma alla till godo. I dag har vi en annorlunda situation. Jag tänker främst på den bredbandsutbyggnad som håller på att ske i hela Sverige. Denna utbyggnad sker i huvudsak på två sätt. Enligt det ena sättet grävs kablar ned i mark som är ianspråktagen med ledningsrätt. Det är mark som i de flesta fall ägs av Sveriges bönder. Det andra sättet innebär att kablarna för bredband hängs upp i befintliga kraftledningsstolpar som också står på lantbrukarens marker. Detta sker med stöd av upplåtelseavtal mellan ägarna till kraftledningarna och bredbandsoperatörerna. I bägge de redovisade fallen utgår ingen ersättning till markägarna trots att det är på deras mark som intrången görs. Däremot kommer bredbandsaktörernas verksamhet, som sker genom dessa kablar, att generera stora ekonomiska vinster. Exproprieringslagens ersättningsregler är föråldrade och inte anpassade till dagens tvångsförvärv som i många fall sker för att tillgodose starka privatekonomiska intressen. En översyn behövs, så att även markägarna kan få del av vinsten. Fru talman! Jag yrkar bifall till vår reservation nr

Fru talman! Jag rekommenderar då Harald Nordlund att läsa protokollet efter detta sammanträde.

Fru talman! Lennart Kollmats har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att se till att kompetensen stärks vid bedömningen av filmgranskningsärenden som rör en eventuell barnpublik. Innan jag svarar på Lennart Kollmats fråga vill jag redogöra för vad som gäller beträffande filmgranskningsärenden i allmänhet samt nämna något om regeringens syn på skydd av barn från skadligt innehåll i film och medier. Enligt lagen om granskning och kontroll av filmer och videogram, granskningslagen, ska en film eller ett videogram som visas offentligt vara granskad och godkänd av Statens Biografbyrå. Biografbyrån beslutar också om åldersgränser för filmer. En film kan antingen bli barntillåten eller tillåten från 7 år, 11 år eller 15 år. Bedömningen utgår från att en film inte får godkännas för visning om den kan vålla barn i aktuell åldersgrupp psykisk skada. För 7 och 7 år får tillträde till filmer med 11-årsgräns i sällskap med vuxen. Gränsen för vuxenfilm går vid 15 år och omfattas inte av någon ledsagarregel - ingen person under 15 år ska komma in på sådana filmer. Den nu gällande ledsagarregeln kom till i början av 1990-talet. Syftet med förändringen var att öka utrymmet för föräldrarnas ansvar när det gäller valet av vilka filmer ett barn ska se. Föräldrarna ansågs ha den bästa kunskapen om de egna barnens mognad och vad de klarar av och bör se. Vidare hänvisades till att det i hemmet är föräldrarna som bestämmer vilka program barnen får se på TV och video. Det ansågs också vara bra om föräldrar och barn kan se film tillsammans. Biografbyråns beslut i frågor som rör filmgranskningsärenden får överklagas hos kammarrätten. Vid prövning av mål enligt granskningslagen består kammarrätten enligt huvudregeln av tre lagfarna ledamöter och två särskilda ledamöter. Av de särskilda ledamöterna, som förordnas av regeringen, ska en ha särskilda kunskaper om film och en särskilda kunskaper i beteendevetenskap. De särskilda ledamöterna ska tillföra de särskilda kunskaper och erfarenheter som de besitter och som kan vara av betydelse vid bedömningen av målet. Ordningen att överklaga Biografbyråns beslut i filmgranskningsärenden till kammarrätten infördes samtidigt som ledsagarregeln infördes. Tidigare överprövades Biografbyråns beslut av regeringen. Biografbyrån skulle enligt tidigare lagstiftning i vissa censurärenden inhämta yttranden från statens filmgranskningsråd. I de fall då byrån önskade godkänna filmer för barn under 15 år skulle ett yttrande från statens barnfilmnämnd inhämtas. Filmgranskningsrådet och barnfilmnämnden avskaffades dock i samband med att kammarrätten blev överklagandeinstans. Det ansågs bl.a. att barnfilmnämnden inte fått den betydelse som avsågs när den inrättades och att den sakkunskap som barnfilmnämnden företrädde kunde erhållas genom att Biografbyrån får begära in yttranden från fristående sakkunniga personer. För regeringen är frågan om skydd av våra barn mot skadligt medieinnehåll prioriterad. I mitten av februari kommer vi att - inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd - arrangera ett seminarium i Stockholm som handlar om barn och unga i det nya medielandskapet. Vid seminariet är skydd av barn från skadligt medieinnehåll en huvudfråga. Vidare har en särskild utredare fått i uppdrag att överväga olika sätt att förbättra möjligheten att skydda barn mot olämpligt innehåll i TV. Detta skulle kunna göras genom att visst innehåll i TV blockeras eller att konsumenterna ges möjlighet att utesluta visst innehåll från sitt abonnemang. Lennart Kollmats nämner fallet med filmen Scary Movie i sin interpellation. Statens biografbyrå bedömde att framställningen i filmen kunde vålla barn under 15 år psykisk skada och beslutade följaktligen om en åldersgräns på 15 år, dvs. den blev barnförbjuden. Efter det att filmdistributören överklagat Biografbyråns beslut till kammarrätten beslutade rätten att sänka gränsen till 11 år. Detta fick till följd att barn från 7 års ålder kunde se filmen i en vuxen persons sällskap. Som statsråd får jag inte lämna synpunkter på kammarrättens dom. Jag har heller inte möjlighet att uttala mig om huruvida kompetensen hos dem som i dag avgör filmgranskningsärenden är tillräcklig. Jag kan dock konstatera att upprörda föräldrar och lärare vänt sig såväl till Kulturdepartementet som till Biografbyrån och kammarrätten med reaktioner på vad man anser vara en alltför lågt satt åldersgräns. Jag har själv sett filmen, och jag känner med dessa föräldrar. Åldersgränserna för film är till för att ge föräldrar viss vägledning för att biografbesök inte ska bli obehagliga överraskningar eller skräckupplevelser. Den senaste tidens händelser visar att det finns anledning att förbättra våra kunskaper om hur de gällande reglerna verkligen fungerar. Bl.a. bör erfarenheterna av reglerna om vuxenmedverkan och erfarenheterna av kammarrätten som instans för överklaganden av filmärenden som rör åldersgränser för barn granskas. Rådet mot skadliga våldsskildringar, det som vi vanligtvis kallar Våldsskildringsrådet, avser att utföra en sådan granskning. Detta ingår för övrigt i rådets ordinarie uppgifter . Resultatet av granskningen får därefter ligga till grund för en bedömning om det finns behov av en översyn av lagstiftningen kring dessa frågor eller om andra åtgärder kan krävas.

Fru talman! Först ett tack till kulturministern för det uttömmande svaret och inte minst för faktagenomgången av hur åldersgränser sätts för filmer som ska visas på bio i Sverige. Det här berör ju en så kontroversiell fråga som censur, för att tala i klartext. Och när det gäller barnens skydd så tycks vi vara överens i sak. Det gläder mig också att det är en prioriterad fråga för regeringen och att det manifesteras genom att ni tar upp den nu inom ramen för ordförandeskapet inom EU. Jag ser faktiskt fram emot en rapport från det seminariet. Även om föräldrarna givetvis har ett huvudansvar så behövs det åldersgränser för barn, också som vägledning för vuxna. Några punkter kring den aktuella filmen, som var grunden till min interpellation. Jag har inte själv sett den men väl fått innehållet beskrivet av ett antal omdömesgilla personer, ministern inkluderad, på ett sådant sätt att jag inte tvekar att säga att kammarrättens beslut var uppår väggarna. Till skillnad från ministern får jag säga det! Jag ska avstå från att beskriva scenerna i filmen här i kammaren - det har funnits tillräckligt av det i olika medier. Men jag tar mig friheten att tolka kulturministerns svar som att hon håller med mig, genom uttalandet att hon känner med dessa föräldrar, dvs. de upprörda föräldrar som vänt sig till bl.a. Kulturdepartementet med synpunkter. Därmed känner jag mig nöjd så långt, eftersom ministern också aviserar att det finns anledning att förbättra kunskaperna om hur de gällande reglerna fungerar. Beträffande granskningen i kammarrätten blir jag förvånad över hur bedömningen sker. Där finns tre jurister och två experter, varav en ska ha särskilda kunskaper i beteendevetenskap och därmed egentligen i praktiken vara företrädare för barnen. Det är en viktig funktion, och jag beklagar naturligtvis att juristerna och filmvetaren inte bättre tog till vara hennes kunskaper och bedömning. Tyvärr är det här något som återkommer i ganska många rättsliga sammanhang, dvs. att barnens intressen och rätt får en lägre status än de vuxnas, med det är egentligen en annan debatt. Vad som händer är alltså att kammarrätten inte bedömer om hanteringen kring filmen är formellt rätt gjort, utan mer blir någon sorts övercensor som ändrar Biografbyråns ställningstagande i sak. Följer man ärenden i andra rättsinstanser har jag för mig att kompetensen ökar för varje instans, men jag är verkligen tveksam till om det är så i det här fallet. Det som sedan förvånar mig och som jag inte riktigt förstår är att Biografbyrån i sin tur inte överklagar kammarrättens beslut. Rimligen har de rätt till det men, efter vad jag förstått, har aldrig gjort det. Kulturministern gör i näst sista stycket i det skrivna svaret ett intressant uttalande, nämligen att hon inte har möjlighet att uttala sig om kompetensen hos dem som i dag avgör filmgranskningsärenden är tillräcklig. Jag vet inte om det gäller både Biografbyråns och kammarrättens granskare men gissar att så är fallet, och då har jag absolut för mig att kulturministern inte var lika försiktig när det gällde granskning av filmer för vuxna, dvs. ministerns synpunkter på att granskarna på Biografbyrån var avtrubbade etc. förra våren. Dessutom har jag för mig att ministern i enlighet därmed halverat förordnandetiden för dem. Så det går kanske att även i detta fall ha synpunkter på granskarnas kompetens i kammarrätten.
Fru talman! Jag håller helt med Lennart Kollmats om att föräldrarna självfallet har ett huvudansvar men att vi som har politiska uppdrag och samhället inte kan abdikera i denna fråga, utan vi måste engagera oss. Det EU-seminarium som kommer att äga rum inom kort finns det ledamöter av riksdagen inbjudna till. På olika sätt och i olika former kommer det nog att komma spännande rapporter från detta seminarium. Kompetensen hos enskilda granskare - om jag får använda det sammanfattande begreppet - kan jag självfallet inte som statsråd säga någonting om. Däremot kan man göra bedömningar av hur systemet fungerar. De censorer som är knutna till Biografbyrån har jag självfallet inte uttalat mig om som enskilda personer. Däremot har Biografbyrån själv hört av sig till Kulturdepartementet i en skrivelse den 3 mars 1999 där man ville ha kortare förordnandetider just därför att man ansåg att det behövdes naturliga kontrollstationer eftersom det var mycket påfrestande för censorer att bedriva sitt arbete. Man ville alltså ha kortare förordnandetider. Vi gick dem till mötes och har skurit ned den period som man kan verka som censor. Det är inte någon bedömning av de enskilda censorernas eventuella avtrubbning. Jag tror att det är bra att ha ett system som innebär en avlösning. Det är säkert så också med dem som sysslar med detta i kammarrätten.
Fru talman! Nej, jag förstår det här med kompetensen. Debatten kring den frågan blev väldigt aktuell i samband med Shocking Truth-debatten. Då gjorde jag den kopplingen. Det vi talar om är en form av censur, som jag nämnde tidigare. Det ordet skär över huvud taget alltid i mig, det skulle egentligen inte finnas i en liberal värld. Vi har ingen censur för det tryckta ordet, inte heller för ljudet, däremot för rörliga bilder. Min huvudlinje är att man borde få bort den också från film. Då måste vi ha en ny åldersgräns, nämligen 18 år. Det innebär i praktiken att alla filmer som inte granskas får en 18-årsgräns. Detta är inte någonting som gör att jag på något sätt förordar grova sex och våldsskildringar, men jag anser inte att samhället ska ta över de vuxnas ansvar i det här avseendet när man inte heller gör det för det tryckta eller det sagda ordet. Slutligen: Kulturministern meddelar i sitt svar att Våldsskildringsrådet ska granska erfarenheterna av vuxenmedverkan - ett slags ledsagarservice, förhållandet att om en vuxen följer med på en film för lägst 11-åringar får en 7-åring se filmen. Jag vet inte uppriktigt sagt vilken definition som gäller för vuxen i det fallet, om det är 18 år eller 15 år - en 15-åring får ju se vuxenfilmer. Det kan bli lite förvirrande. Det är bra att man ser på detta och inte minst på det vi började med, nämligen att granska hur lyckat det är med kammarrätten som överdomare i sådana här mål. Jag skulle vilja avsluta med att fråga kulturministern: Vilket tidsperspektiv gäller för den granskningen?

Fru talman! Jag vill gå tillbaka till den fråga som Lennart Kollmats ställde i första inlägget och som han inte fick svar på. Biografbyrån får överklaga kammarrättens dom och hade kunnat göra det i fråga om Scary Movie, men det kräver tillstånd från Regeringsrätten. Det innebär alltså att det inte är helt enkelt. Jag ska inte gå i förväg och säga hur Regeringsrätten skulle agera i saken, men det är inte alldeles enkelt. När det gäller censur tror jag att få av oss gillar ordet. Men själva ordningen med att ändå ha en mycket begränsad form av censur som vi har i Sverige - visserligen förändrad, uppluckrad, anpassad genom decennierna - finns det fortfarande en majoritet i denna riksdag som anser att vi bör ha.

Det är alltså samma utrymme som man har att verka inom från Biografbyråns sida. Man kan alltså använda granskningslagen på det sätt som lagstiftaren förutsåg. Vi har låtit en särskild jurist se över detta. Den departementspromemoria som han har författat är ute på remiss. Vad gäller Våldsskildringsrådets tidtabell för sitt arbete fattar de beslutet i dag om att de ska ge sig in i det här mer omfattande analysarbetet. Jag vet alltså inte hur länge de tänker hålla på. Men de har ju en oerhörd kunskap, så de behöver inte börja från noll. Jag hoppas att det ska gå relativt snabbt utan att kvaliteten därför inte blir den allra bästa.

Fru talman! Roy Hansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förenkla möjligheterna att få låna konstverk och andra fynd från Statens historiska museer, vilka åtgärder jag avser vidta för att tillämpningen av fornminneslagens § 13 ska fungera bättre samt hur jag tänker medverka till att regioners kulturskatter i större utsträckning kan användas i det regionala utvecklingsarbetet. I Sverige är vi lyckligt lottade på så vis att vi har ett rikt kulturarv bevarat från forntid och framåt. Fornfynden speglar landets likväl som respektive regions historia. Genom bl.a. framsynt lagstiftning sedan lång tid tillbaka finns dessutom denna kulturskatt i offentlig ägo på våra museer runtom i landet. Det är förstås av största vikt att kulturarvet kan ses och upplevas av så många som möjligt. Av den anledningen har vi en lagstiftning som reglerar fördelningen och förvaltningen av våra historiska föremål. Det är också bl.a. därför vi har statliga museer, som vart och ett har ansvar för olika delar av kulturarvet; konst, kulturhistoriska föremål, arkeologiska föremål osv. De statliga museerna är nationella museer vars verksamhet är till för hela befolkningen, oavsett var museet är placerat. Roy Hansson frågar hur 13 § fornminnesminneslagen ska fungera bättre. Fornminneslagen upphävdes dock år 1988 och ersattes av lagen om kulturminnen m.m. Sedan år 1997 har dessutom Riksantikvarieämbetet ansvaret för fornfynd och fyndfördelning - inte ämbetet tillsammans med Statens historiska museer, eftersom de nu är två skilda myndigheter. De flesta fornfynd som påträffas i Sverige tillfaller staten, enligt 2 kap. 4 § KML. Riksantikvarieämbetet får, enligt 2 kap. 17 § KML, överlåta fornfynd på museum som åtar sig att vårda det i framtiden på ett tillfredsställande sätt. Omkring 60 % av de fornfynd som framkommer i samband med arkeologiska undersökningar i landet tillförs som regel olika museer regionalt och lokalt. Resterande ca 40 % av fornfynden tillförs Statens historiska museer, som ju är hela landets museum för bl.a. arkeologi. Varje år beslutas dessutom om ett betydande antal utlån från de statliga museerna, och flera museer har därutöver föremål deponerade på olika platser under längre tid. Stiftelsen Nordiska museet lånar t.ex. ut nära 1 300 föremål per år och Historiska museet ett hundratal föremål till bl.a. regionala och lokala museer. Historiska museet har därtill ett trettiotal depositioner runtom i landet. Varje deposition och utlån kan i vissa fall handla om hundratals enskilda föremål. Nordiska museet har närmare 25 000 föremål deponerade, varav en stor del finns på Skansen. De statliga museernas gemensamma uppgift är att bevara och att visa kulturarvet, så att det kan komma så många som möjligt till del. Men alla museer har själva också ansvaret för sina samlingar. I ansvaret ingår att göra bedömningar, t.ex. vad gäller säkerhet och/eller omsorg om föremålens långsiktiga bevarande. Det finns som bekant alltid risker med förflyttningar av föremål och vissa museiföremål kan helt enkelt vara för sköra för att tåla en förflyttning eller annan hantering. Duneskatten, som Roy Hansson nämner, tillhör definitivt Sveriges nationalklenoder och är permanent utställd i Historiska museets guldrum där den möter en stor publik från hela landet. I november förra året gjordes skatten tillgänglig på Gotlands fornsal. Det blev succé och är ett gott exempel på hur utlån kan fungera - även om de som i detta fall krävde stora och påkostade polisinsatser och därför begränsades i tiden. Det kan tilläggas att just Gotlands fornsal har allra flest inlån från Historiska museet av alla landets regionala museer. Angående regioners kulturskatter i övrigt och regionalt utvecklingsarbete är det i första hand en fråga för regionerna själva. Men jag är förstås väldigt positiv till att kulturaspekter ska ha en självklar plats i tillväxtavtalen. Kulturdepartementet och andra instanser har också verkat för att kulturen i bred bemärkelse ska finnas med. Kulturdepartementet har t.ex. gett ut en skrift kallad Kultur för regional tillväxt, som beskriver de möjligheter till regional utveckling och ökad välfärd som satsningar på just kulturområdet kan ge. Jag vill gärna framhålla att det sammantaget finns goda möjligheter att uppleva det fantastiska kulturarv som finns samlat i det här landet. Jag ser alltså ingen anledning att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av de frågor Roy Hansson ställt. Utlåningsoch depositionsverksamheten följs dock fortlöpande för att den positiva utvecklingen inte ska mattas.

Fru talman! Jag tackar för svaret, men jag tycker att det kunde ha varit ett mer generöst svar. Detta är en fråga som har stor betydelse för kulturen på Gotland. Jag beklagar att jag var felaktigt informerad om vilka lagar som reglerar det som interpellationen berör. Men det är bra att det nu blivit utrett vilken lag och vilken myndighet som berörs när det gäller utlåning av fornfynd. Skälet till min interpellation var naturligtvis det orimliga hanterandet av frågan om lån från ansvarsmuseet till det regionalmuseum där fyndet gjorts. Först efter en lång procedur och idogt arbete från ledningen från Gotlands fornsal och med stort motstånd från statens centralmuseum blev det möjligt att visa den unika på Gotland funna Duneskatten. Nu kommer jag till det pinsamma. Slutligen medgavs ett lån, om man så vill ett hemlån, under åtta dagar. Ja, fru talman, det var rätt uppfattat: åtta dagar i november år 2000. Hemma på Gotland var det ett stort intresse för denna korta utställning. På dessa åtta dagar besökte nära 10 % av Gotlands befolkning fornsalen i Visby. Ja, nästan var tionde gotlänning ville se denna unika Gotlandsskatt när den nu var "hemma". Det ordnades bussresor från södra Gotland till Visby och det var i stort sett kö till skattkammaren på fornsalen under hela den här tiden. Fru talman! Jag tycker att den korta tiden för hemlån var ogint av ett av statens ansvarsmuseer. Visst borde det vara så att det gäller att visa upp våra kulturskatter, ja, vår historia, så mycket som möjligt. Självfallet borde det då vara självklart för alla att just den lokala och den regionala historien är viktig. Duneskatten kan vara ett exempel på historien just på Gotland och det finns en spännande beskrivning av just denna skatt. Denna redogörelse beskriver inte bara skattens innehåll utan även vilka förutsättning som kan ha gällt för samlandet och handhavandet av skatten. Ja, redogörelsen innehåller också lite om förutsättningarna som gällde då skatten återfanns. Fru talman! På historiska museet i Stockholm finns ca 750 silverskatter funna på Gotland, därtill ett stort antal unika historiska fynd från Gotland på andra museer i Stockholm. Det gäller bildstenar, kyrkoskulpturer, glasmålningar och verktyg från vikingatiden. I de tillväxtavtal som tecknats mellan regeringen och Gotlands kommun tas särskilt upp frågan om de gotländska kulturskatterna. Med möjlighet att i större utsträckning än nu visa och ställa ut fornfynd på Gotland skulle det kunna bli ett unikt tillskott i attraktiviteten för region Gotland. Det är därför bra att kulturministern i svaret meddelar en positiv inställning till att kulturaspekter ska ha en självklar plats i tillväxtavtalen. Fru talman! Jag ställer mig dock frågan hur? Det kan väl inte vara så att hemlån under åtta dagar i november kan anses vara tillfyllest. Det vore bra om kulturministern kunde utveckla tankarna i nästa anförande. Fru talman! Jag kanske är mest besviken på avslutningen i interpellationssvaret. Tydligen är det så att för att kunna uppleva "det fantastiska kulturarv som finns samlat i det här landet" så måste man bo i eller åka till Stockholm, såvida man inte hade turen att kunna passa in ett besök på Fornsalen i Visby under åtta dagar i november. Det vore bra om kulturministern i nästa anförande kunde utveckla vad som menas med den sista meningen i interpellationssvaret. Jag ställer mig lite frågande till att det talas om polisinsatser i interpellationssvaret. Jag tror inte att det är helt korrekt. Det hela transporterades under betryggande former på annat sätt till skattkammaren i fornsalen. Av svaret framgår att 60 % av fornfynden är utlånade medan 40 % inte är det. Då har tydligen Gotland oturen att alla kulturskatter hamnar bland de 40 % som är svåra att få till hemlån.
Fru talman! Jag anmälde mig till debatten eftersom det finns ett annat mycket aktuellt liknande ärende som i högsta grad har bäring på Roy Hanssons interpellation. Jag kan instämma mycket i vad han sade. Det gäller den s.k. Linköpingsskatten. När Gustav Vasa på sin tid samlade ihop kyrksilver för att betala statskostnader, räddas den s.k. Linköpingsskatten genom att den helt enkelt grävdes ned. Sedan hittades den 1676, och den är därmed den enda bevarade medeltida domkyrkoskatt som vi har i landet. Den forslades omedelbart till Historiska museet i Stockholm. Den har återvänt två gånger till Linköping, nämligen när Linköping firade 700-årsjubileum 1987 och under sommaren i fjol vid invigningen av det nyinrättade Slotts och domkyrkomuseet. Museet öppnades då. Museet hade 17 000 besökare förra sommaren. Skatten återbördades sedan. I oktober i fjol ansökte museet i fråga på nytt om att få låna denna Linköpingsskatt, helt enkelt därför att intresset var så stort och att man kan förmoda att alla inte hade tillfälle att se denna östgötaskatt denna första sommar. I förra veckan, efter flera påminnelser från Linköpingsmuseet, kom det ett avslag med det korta motivet att skatten är en omistlig del av Historia museets samlingar och utställningar och att museet därför hade beslutat att ej bifalla anhållan om lån av skatten för säsongen 2001. Östgöta Corren har följande tolkning av detta: "Vill östgötar vila blicken på en av sina mest unika historiska lämningar får de nådigt packa sig iväg till huvudstaden. Vill turister beskåda ett av de mest magnifika uttrycken för östgötskt kulturarv, åk för all del inte till Östergötland." Det är ett minsann märkligt och ogint beslut. Jag tycker och tror att ett centralt-regionalt samarbete på museinivå är till ömsesidig nytta för alla, i det här fallet båda inblandade museerna. Jag ställer följande frågor till Marita Ulvskog. Vad tycker hon om ett sådant samarbete? Är hon beredd att uttala sig för att detta borde fungera lite mer generöst?
Fru talman!

De ska finnas i de permanenta samlingarna under långa perioder och på platser dit många människor kan komma. Jag tror att museiledningarna anstränger sig mycket för att leva upp till denna generositet. Historiska museet säger att de inte vid något tillfälle nekat Gotlands fornsal att låna föremål ur samlingarna. Jag har fått många vittnesmål om den fantastiska stämningen och betydelsen för gotlänningarna av de åtta dagar som Duneskatten var utställd. Det är oerhört positivt. Allt sådant vill jag uppmuntra, och jag tror också att centralmuseicheferna vill göra det. Det gäller att få balansgången att fungera, dvs. att å ena sidan ha ett nationellt kulturarv som vi vill hålla ihop, å andra sidan att regionerna med de omedelbara lokala rötterna till arvet verkligen ska få möjlighet att i någon mening äga detta arv. En viktig del av diskussionen handlar om att se till att vi har nationella museer inte bara i Stockholm utan också i de regioner där en del av arven stammar från. Jag tycker att det är fantastiskt fint att två moderater i denna kammare kanske är beredda att stödja regeringen i denna strävan. Moderaterna i kammaren i sin helhet brukar annars vara negativt inställda till detta.
Fru talman! Jag ska ta det sista först. Jag förstår att kulturministern syftade på ett världsarvsmuseum i Göteborg. Det stämmer att det inte var ett bra beslut som riksdagen fattade i den frågan. Vi får se om det över huvud taget blir något eftersom det senaste var att det var byggnadsbekymmer i Göteborg. Fru talman! Det var bra att Carl G Nilsson kom in här och talade om att det finns svårigheter inte bara på Gotland utan även i Östergötland. Jag talade tidigare med en ledamot som sade att det är bekymmer även i Skåne över att få låna hem kulturskatter. Det finns nog ingen invändning mot att fornfynd hanteras av centralmuseer i Stockholm, att nationalklenoderna är samlade på ett ställe. Där finns det inte någon invändning. Det är rent av en fördel att kunna samla ihop hela det nationella arvet. Frågan gäller möjligheterna att kunna låna hem för att öka attraktionskraften i regioner och län. Det är där motståndet finns. Vi på Gotland har tagit med det här särskilt i tillväxtavtalet, och då borde det vara särskilt generöst att uppfylla detta. Såvitt jag förstår har regeringen bifallit det tillväxtavtal som har tecknats. Därför borde det i större utsträckning vara möjligt att visa upp det som är unikt för en region. Man skulle kunna tänka sig en årlig utställning. Över en 25-årsperiod skulle det gå att visa alla skatter som är funna på Gotland. Därmed skulle det bli ett årligt intresse för att besöka Gotland. Jag skulle vilja passa på att tala om ett annat unikt fynd, den s.k. Spillingsskatten. 1999 fann man en skatt på Gotland. Det var 70 kilo silver. Den ändrade till viss del hela historien i hanteringen av dessa skatter. Den största skatten hittills vägde 10,4 kilo, men Spillingsskatten vägde 70 kilo. Skatten hittades i det som tydligen hade varit en smedja. Just nu är fyndet under vetenskaplig utvärdering. Sedan är det spännande var detta fullständigt unika fynd kommer att finnas. Jag hoppas att det kommer att visas där det har funnits, dvs. i fornsalen på Gotland. Det är detta som har föranlett att jag har bett om en översyn. Jag är lite besviken på att ministern inte är beredd att se till att det ska bli en större generositet än att låna ut en skatt åtta dagar i november. Det finns bevisligen ett stort intresse. Vill inte kulturministern fundera lite till om man på något sätt kan se över en generösare syn på utlåningen? Det finns starka önskemål från Gotland, Östergötland och Skåne. Vi borde vara tacksamma för att intresset finns. Det vore betydligt värre om det i regioner och län inte fanns intresse att låna hem nationalklenoderna. Då skulle jag vara verkligen bekymrad, och då borde kulturministern verkligen vara bekymrad. Nu är det tvärtom, och det borde vara glädjande för kulturministern.
Fru talman! Om jag är rätt underrättad låg Linköpingsskatten nedpackad i lådor i Historiska museets källare ända tills Linköping fick låna den i fjol. Visst är den en nationalklenod, men för min egen personliga del måste jag säga att jag inte finner något stötande i eller något hinder för att även en nationalklenod för gott skulle kunna placeras i ett regionalt museum. Jag tycker att det är vanskligt att bygga täta skott mellan vad som är regional eller nationell kultur. Nu är det emellertid inte så ens med Domkyrkomuseet att de vill överta skatten. Det enda de har begärt är att få låna skatten också denna sommar så att visningen skulle kunna fullföljas. Efter de här flertalet exempel och efter den här debatten vill jag uttrycka en förhoppning om att det må hända har sått ett frö i Kulturdepartementet för att ge signaler därifrån så att det kan iakttas en större generositet ifrån

Fru talman! Jag beklagar att partipiskan viner så hårt inom Moderata samlingspartiet att ni, som är i så engagerade i att vi inte ska ha starka spänningar mellan det nationella och regionala kulturlivet, inte kan tycka att det är bra att vi försöker bygga upp nationella centralmuseer också utanför Stockholm. När det gäller diskussionen om kulturarvet tycker jag, precis som jag sade i en tidigare replik, att det är mycket glädjande att det finns ett så starkt lokalt och regionalt engagemang. Det är väldigt spännande med det engagemang som finns på Gotland, i Östergötland, Västergötland, Skåne och även uppe i Sameland i norra Sverige för just kulturarvet. Roy Hansson ville ha den sista meningen i mitt interpellationssvar uttolkad. Den betyder egentligen just att regeringen tycker att det är glädjande med intresset. Vi tycker att det är viktigt att den positiva utvecklingen när det gäller att låna ut och deponera föremål håller i sig och utvecklas. Vi kommer att följa frågan mycket noga. Det finns säkert enskilda museer som kan bli ännu bättre, och det är egentligen det som ligger i svaret på interpellationen. Vi kommer att följa frågan. Konflikter av det här slaget är till för att övervinnas. Samtidigt måste naturligtvis museimyndighetens bedömning av säkerhets och bevarandeaspekter följas. Jag tror inte att de regionalt engagerade har någon annan mening. Man vill inte riskera det gemensamma kulturarvet.
Fru talman! Det är lite märkligt att kulturministern återkommer till det här världsarvsmuseet i Göteborg. Jag tror att vi är överens om att det inte var någon lyckad drive från regeringen. Det har väl kommit ganska mycket kritik gentemot detta. Detta har absolut ingenting att göra med de frågor som Carl G Nilsson och jag har tagit upp. Det förändrar ingenting för gotlänningarna om en skatt funnen på Gotland förvaras i källaren i Stockholm eller i källaren i Göteborg. Det blir faktiskt ingen skillnad för gotlänningarna. Det som är intressant för Gotland är att visa funna skatter på Gotland, och det är det interpellationen handlar om. Det är även orsaken till Carl G Nilssons intresse för Östergötland och Skåne. Ett annat intresse som börjar komma gäller Norrland som har ont om skatter. Där borde man i större utsträckning få möjlighet att visa sina fornfynd. Då hjälper det inte med ett världsarvsmuseum i Göteborg. Det gör ingen skillnad i det här fallet. Avslutningsvis kom kulturministern in på säkerheten. Jag kan upplysa om att Gotlands fornsal nu har en skattkammare som är byggd med stöd av Statens historiska museum. Den är lika säker som den på museet i Stockholm, så någon risk för detta finns inte. Det talas här om att ett stort antal skatter är utlånade, 60 %. Ja, så är det, men det hjälper inte när det gäller de riktigt unika skatterna som tillhör övriga 40 %. De finns här i Stockholm och, som Carl G Nilsson säger, i en källare i Statens historiska museum. Jag kan upplysa om att det enbart är ca 3 1⁄2 % av de funna skatterna på Gotland som kan visas på Gotland om man inte lyckas få hemlån. Och det är alltså ett par års arbete för att få låna dem under åtta dagar. Det kan inte vara tillfyllest. Jag tycker att man borde vara glad över det intresse som finns, uppmuntra detta och se till att det blir gjort.

Fru talman! Beslutet om Världskulturmuseet i Göteborg hänger i allra högsta grad samman med den museipolitik som vi ska föra i det här landet. Det här museet öppnas förhoppningsvis i slutet av år 2003. Det kommer att betyda mycket för hela museisektorn och för ökad tillgänglighet till vårt gemensamma kulturarv och andra kulturarv som gör oss medvetna om våra egna rötter och hur vår historia hänger samman med andra kulturers historia. Det är regeringens syn att det ska råda stor generositet när det gäller Gotland, Östergötland och andra delar av landet som står för mycket av vårt samlade kulturarv och våra nationalklenoder, men kulturarvet får inte riskeras. Det är också i enlighet med de riktlinjerna som centralmuseerna arbetar. Jag tror inte att det finns några konflikter där när det gäller de regionala museerna. Jag kan också kort säga att enligt Riksantikvarieämbetet får länsmuseerna behålla 95 % av de nya arkeologiska fynd som man ansöker om. Men Gotlands fornsal uttrycker oftast inte några önskemål om att förvärva nyfunna fornfynd från den egna regionen. Då tillförs fornfynden Statens historiska museum, som naturligtvis tacksamt tar emot dem. När det gäller de stora spektakulära skatterna som Duneskatten och andra önskar jag att den generösa grundhållning som de centrala ansvarsmuseerna i Stockholm har kommer att utvecklas. De som bor på Gotland och andra bör få se skatterna även där.

Fru talman! Inger Strömbom och Fredrik Reinfeldt har frågat mig vad jag avser att göra för att tillväxtregioner som Stockholm ska kunna fortsätta växa och vara en tillgång för hela landet. Fredrik Reinfeldt frågar vidare om jag förbereder en utbudsstimulerande proposition för att underbygga tillväxtmöjligheter i Stockholms län och vilket underlag det finns som pekar på att Stockholm skulle vara "nettobidragstagare". Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Först vill jag gå in på frågan angående tillväxtmöjligheter för Stockholm, vilket givetvis är avgörande för hela landets tillväxt. Det finns flera styrinstrument för att skapa förutsättningar för ökad tillväxt. Först vill jag nämna regeringens storstadspolitik. Sedan 1999 har regeringen i nära samarbete med våra tre storstadsregioner börjat genomföra den nya storstadspolitiken. Vi ska i samarbete med dessa kommuner ta vara på de outnyttjade resurserna i berörda bostadsområden utifrån de behov som finns i dessa områden. Stockholm är en av sju kommuner som regeringen har träffat ett lokalt utvecklingsavtal med. Regeringen har dessutom under de senaste åren inom ramen för storstadspolitiken riktat resurser inom arbetsmarknadspolitiken mot just storstadsregionerna. Berörda kommuner har också möjlighet att sluta avtal med länsarbetsnämnden och försäkringskassan för en lokal samverkan. Regeringen gav förra året NUTEK i uppdrag att göra en genomgång av samtliga lokala utvecklingsavtal bl.a. ur ett tillväxtperspektiv. Jag räknar med att en slutredovisning av detta uppdrag lämnas i mars. Ett annat instrument för att skapa förutsättningar för ökad tillväxt är Stockholms regionala tillväxtavtal. Detta syftar till att öka tillväxten i regionen genom att framför allt utveckla Östersjöområdet som en ny tillväxtmarknad. Ett tredje instrument är regeringens arbete kring förenkling av regler med särskild inriktning på små företag. En sådan utveckling kommer i synnerhet att gynna ett storstadsområde som Stockholm därför att det finns en relativt stor företagsamhet bland grupper med annat etniskt ursprung och dessa grupper är stora just i Stockholm. Kombinationen av de tre nämnda instrumenten bör leda till att tillväxten i Stockholmsregionen kommer att gynna just den grupp som under det senaste decenniet har stått utanför den reguljära arbetsmarknaden. Denna grupp utgör också en av de riktigt stora möjligheterna för Stockholm att driva en långsiktig, framgångsrik tillväxt och storstadspolitik. Jag kan vidare meddela att regeringen i december förra året beslutade om ett direktiv för en kommitté som har till uppgift att verka för en förbättring av transportsituationen i Stockholmsregionen. Kommittén ska bl.a. lämna förslag om åtgärder som medför att fler områden inom regionen får en så god tillgänglighet som möjligt. Utöver detta har en arbetsgrupp tillsatts inom Regeringskansliet med uppgift att se över vissa frågor, som är viktiga för Stockholm, som rör plan och bygglagen. Dessutom bedrivs ett omfattande utrednings och beredningsarbete som tar sikte på just bostadsfrågorna och som bl.a. syftar till att säkerställa tillgången till bostäder. Redan i vårpropositionen kommer regeringen att lämna förslag till åtgärder som förbättrar förutsättningarna för ett ökat byggande, framför allt av hyresbostäder. Någon särskild "utbudsstimulerande" proposition för tillväxt i Stockholm har regeringen däremot inte för närvarande planerat att lägga fram i riksdagen. Till sist ett svar på frågan angående vilket underlag som pekar på att Stockholm är en nettobidragstagare. De delar som ingår i det kommunala skatteutjämningssystemet är inkomst och kostnadsutjämning, generellt statsbidrag och införanderegler. Av Statistiska centralbyråns beräkningar från januari i år framgår att Stockholm får ett bidrag som är högre än den avgift som betalas inom systemet. Stockholms kommun får ett nettobidrag på 2,5 miljarder kronor.

Fru talman! När Mona Sahlin i oktober utsågs till storstadsminister tändes ett hopp om att det äntligen skulle börja föras en storstadspolitik från regeringens sida. Det var därför jag väckte interpellationen. Jag ville få en programförklaring och en beskrivning av hur Mona Sahlin ska ta sig an de problem som är speciella för våra storstäder så att tillväxten kan fortsätta och så att storstadsregionerna också i framtiden kan vara en tillgång för hela landet. Men ingenting har hänt. Låt mig få citera ur en kolumn som socialdemokraten och förre finansministern Kjell-Olof Feldt skrev i DN den 26 oktober: "Hittills har regeringen, i skepnad av sina finans-, kommun och bostadsministrar, ställt sig ganska kallsinnig till stockholmarnas klagomål. När det gäller trafikproblemen tiger man, om bostadsbristen heter det att kommunerna ska ta sitt ansvar och systemet för skatteutjämning är felfritt . Frågan är då vad det betyder att regeringen fått en storstadsminister? Ska 'storstadspolitik' också i fortsättningen mest handla om invandrares integration eller ska den därtill få ett innehåll som erkänner Stockholms betydelse för hela nationens ekonomiska liv och, inte minst, att även den vanliga storstadsmänniskans levnadsvillkor engagerar en socialdemokratisk regering?" Kjell-Olof Feldt avslutar sin kolumn med frågan: "Så vad är det Mona Sahlin ska syssla med?" Det undrar jag också, fru talman, efter att ha fått Mona Sahlins interpellationssvar. Det regeringen kallar storstadspolitik handlar ju till största delen om pengar till projekt för att t.ex. skapa program för arbetslösa och om integrationsprojekt. Det är mycket viktiga frågor, javisst. Men det borde ju rimligen ingå i den nationella social-, utbildnings och arbetsmarknadspolitiken. Jag frågar mig: Har inte storstadsministern insett att storstädernas invånare och näringsliv också har många andra behov inom områden där regeringen ju faktiskt har ett ansvar? Alla storstäder i världen har problem som måste lösas för att inte tillväxten ska hämmas. Stockholms behov har ju varit kända väldigt länge, så jag frågar: Vad gör Mona Sahlin som storstadsminister åt behoven inom infrastrukturen, bostäderna, studentbostäderna, högskoleplatserna, resurserna till polisen, osv? Jag kan inte komma ifrån min känsla av att utnämningen av en storstadsminister är ett snabbt hugskott för att tillfälligt mildra den kritik som har framförts både från socialdemokrater och från oppositionen att regeringen är passiv och totalt utan förståelse för att det krävs regeringsåtgärder även för de växande storstadsområdena. Jag konstaterar att storstadsminister är en titel utan innehåll, utan befogenhet och utan ansvar. Jag vill inte tro att utnämningen är en befordran snett åt vänster. Jag vill inte det. Jag hoppas verkligen att Mona Sahlin här i dag kan lova att med kraft verka för att storstädernas särskilda behov och möjligheter ska lyftas i en bred storstadspolitik för tillväxt på precis samma sätt som man försöker hantera övriga landets specifika problem i en särskild regionalpolitik.

Fru talman! Jag vill tacka storstadsminister Mona Sahlin för svaret. Jag kan säga att det har inte varit utan bekymmer att få storstadsministern att prata om storstadsfrågor. Vi var sammanlagt fyra moderater som i december väckte frågor som är mycket viktiga för storstäderna. Det gällde bl.a. inkomstskatteutjämningen, bostadsbyggandet och flygplatsfrågan. Alla dessa tre frågor har lottats om till andra statsråd. Det krävdes användande av direkta citat för att få storstadsministern att svara för regeringen i frågor som rör Sveriges storstadsregioner. Jag gör naturligtvis samma reflexion som Inger Strömbom. Det känns lite grann som om utnämningen av en storstadsminister, Mona Sahlin i det här fallet, tjänar andra syften än att Mona Sahlin de facto sitter vid de spakar och de maktinstrument som behövs för att påverka storstädernas utveckling. Det präglar inom parentes sagt även dagens interpellationssvar. Mycket av det som nämns där är referenser till saker som andra statsråd i regeringen ansvarar för. Citatet gällde en mycket kort ordväxling som Mona Sahlin och jag hade vid en frågestund i december. Det gällde frågan om hur man skulle se på Stockholm - antingen som tillväxtmotor eller, om jag förstod Mona Sahlins beskrivning, som något slags nettobidragstagare. Det där är ju en rätt ovanlig uppfattning, kanske framför allt av en storstadsminister, så jag tyckte att det var angeläget att slå fast vad som avsågs. I de sista meningarna i interpellationssvaret får vi en beskrivning av det inomkommunala utjämningssystemet. Det är väl känt att vi sedan länge har en blandning när det gäller finansieringen av det offentliga åtagandet till kommunerna. Kommunerna själva står för ungefär fyra femtedelar, och statsmakten har i olika former av statsbidrag stått för ungefär en femtedel. I Stockholms fall och i storstadsregionernas fall ligger det fortfarande inte på minus. Det handlar faktiskt fortfarande om att få lite pengar i statsbidrag. Men det får inte bli ett sätt att skymma det faktum att det under 90-talet och under genomförandet av den inomkommunala skatteutjämningen skett en stor utslussning av resurser från Stockholms kranskommuner och även från en lång rad andra tillväxtkommuner runtom i landet. Nu var inte det min poäng. Min poäng var att nämna att denna regering, när man valde väg för att sanera statens finanser, valde en skattehöjningssanering som strategi. I storstädernas kapitaliserade, vita, får man säga, ekonomi, där människor tjänar lite mer men har högre levnadsomkostnader, fungerar det så att höjer man skatterna så lägger det tyngre börda i storstäder än vad det gör i andra delar av Sverige. Kvittot på det är att stockholmarnas andel av det samlade skatteuttaget i landet har vuxit under hela den senare delen av 90-talet. Till det kommer att det ganska oblygt från regeringen ibland kallas för en fördelningspolitiskt riktig politik. Det har framförts att det är bra med den omläggning som nu sker av fastighetsskatten. Man har till svenska folket sagt att de nu ska få sänkt fastighetsskatt, vilket i storstadsregioner betyder höjd fastighetsskatt. Det är en form av nyspråk som jag tror att många väljare tycker är ganska otrevlig när sänkt blir höjd. Man har sagt att det får man ta, dvs. hårdare beskattning av människor som bor i eller kring våra större städer. Det är i det hänseendet jag menar att det pågår en brandbeskattning. Det är allvarligt om inte statsrådet ser det ur människornas perspektiv, utan svarar mig som om det var en relation mellan stat och kommun som var det viktiga. Fastighetsskatten brandbeskattar många människor, och det blir för många en fråga om hur man ska klara de dagliga utgifterna. Det går inte att köpa särskilt många liter mjölk för höjda taxeringsvärden. Jag hoppas att vi kan få en diskussion som mer handlar om människorna i storstadsregionerna än om förhållandet stat och kommun.
Fru talman! Jag skulle vilja ta upp frågan om bostadssituationen i Stockholm med statsrådet Mona Sahlin. Det är en av nyckelfrågorna för att Stockholm ska kunna ta emot de människor som flyttar hit och ta hand om de människor som redan finns här och behöver en bostad, men också för att kunna ta hand om de människor som vill flytta och röra på sig och byta bostad. Bostadssituationen är ett gigantiskt problem. Det är omöjligt att få tag på en bostad, och det är omöjligt att flytta till en annan typ av bostad, om man inte har väldigt mycket pengar. Det beror bl.a. på att vi har ett skattesystem som gör att vi beskattar boendet som en konsumtionsutgift - vi lägger moms på boendet, på alla boendekostnader och på byggandet - och vi lägger skatt på innehavet. Vi betraktar också bostäderna som en kapitalinvestering. Den här dubbelbeskattningen av boendet slår ju hårt. Den försvårar nyproduktionen och lägger stora bördor på hyresgäster och villaägare. Hyresregleringen, som den tillämpas, gör också att vi får problem. Vi får ingen rörlighet på bostadsmarknaden. Vi får svarthandel med lägenheter, och vi får socialt oacceptabla följder. Låt mig ge ett exempel. Jag sitter med i styrelsen för det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder här i Stockholm. Familjebostäder har i snitt högre hyror i Rinkeby än i innerstaden. Det är alltså dyrare att bo i Rinkeby än att bo i innerstaden. Min fråga till statsrådet Mona Sahlin är: Är det rimligt att vi har den relationen? Det beror på att det i snitt är lite nyare bostäder i Rinkeby än i innerstaden. Att människor hellre bor i innerstaden och att det är högre tryck efter de lägenheterna får inte avspegla sig i hyressättningen. Jag vill gärna deklarera att jag inte alls tror på någon fri prissättning hur som helst på bostadssidan, men jag tror att vi både genom nuvarande hyresregleringssystem och genom att ändra på reglerna ska kunna få till stånd en bättre fungerande hyresmarknad. Malmö, som är en socialdemokratiskt styrd kommun, har i förhandlingar med hyresgästföreningen infört en större skillnad mellan de mer eftertraktade bostäderna i innerstaden och dem i förorterna. Man kommer att exakt värdera varje enskild bostad, och man kommer att låta de nya hyrorna slå igenom när det skrivs nya kontrakt. Befintliga hyresgäster får alltså behålla de gamla reglerna och därmed inte drabbas av hyreshöjningar, som kan bli en följd av detta. Däremot kommer det att slå igenom på nya kontrakt. I stället blir det mindre hyreshöjningar och kanske t.o.m. sänkningar, på andra områden. Då får man effekten att det i områden som exempelvis Rinkeby kanske skulle bli hyressänkningar, medan det kanske blir förutsägbara hyreshöjningar i de mest attraktiva områdena i innerstaden. Det skulle minska svarthandeln med lägenheter. Det skulle innebära att en person som har kommit till Rinkeby och känner att han vill flytta till ett annat område skulle ha en chans att göra det. Det skulle bli mer rörlighet. Det skulle också innebära bättre möjligheter för bostadsföretag att bygga nytt även när det gäller hyresrätter. I dag är det mycket få privata hyresvärdar som vill bygga hyresrätter därför att det inte finns möjlighet att få ekonomi i det med det skattesystem vi har och med det hyressystem vi har och med den offentliga debatt som förs, inte minst av ledande socialdemokrater. Min fråga till statsrådet Mona Sahlin är: Är det rimligt att det är dyrare att bo i Rinkeby än i Stockholms innerstad? Kan statsrådet ge oss en indikation? Är det ett rimligt system som exempelvis Malmö går före med och som kanske vore intressant att pröva i Stockholm? Statsrådet kanske är beredd att medverka till lagändringar som gör att det blir utrymme för en bättre fungerande bostadsmarknad.
Fru talman! Många av interpellanterna är upprörda över att vi har en fördelning i regeringen som vi alltid har haft i alla regeringar, nämligen att man svarar för de sakområden som man är ansvarig för. Vill man således diskutera finansfrågor gör man det med finansministern. Vill man diskutera den exakta utformningen av bostadspolitiken gör man det med bostadsministern. Jag vill betona att jag inte är, som det beskrivs här, den förste s.k. storstadsministern i regeringen. Jag fullföljer det uppdrag som Ulrica Messing hade före mig, dvs. att i en mening vara ansvarig direkt, nämligen för storstadsavtalen, och dessutom för kampen mot segregationen. Det kallas i den allmänna debatten för storstadsminister. Jag vill också spela en större roll som en av dem som försöker samordna viktiga delar av regeringens politik som berör storstaden. Det har interpellanterna också mycket riktigt frågat om. Dit hör transportområdet och bostadssituationen och också mer allmänt vad stat och storstad gemensamt kan göra för att förstärka tillväxten i en så viktig region som Stockholm. Jag bor själv i storstaden och vill vara med och beskriva storstaden, inte bara som ett problemområde utan som ett fantastiskt ställe att bo i med den mångfald och de olikheter som präglar vårt Stockholm. Jag har i interpellationssvaret försökt lämna en förvisso kortfattad men ändå saklig redogörelse för ett antal direkta arbeten som pågår i Regeringskansliet på alla de områden som de tre frågeställarna har berört. Jag har berört hur regeringens direkta ansvar för bostadspolitiken bör utformas. I den frågan återkommer regeringen i vårpropositionen. Det handlar också om ett ansvar, eftersom den politiska ledningen i Stockholms kommun så markant drar sig undan det ansvaret, något som alla tre frågeställarna sorgfälligt undviker, som om den politiska ledningen i storstadskommunen inte har ett smack med utvecklingen av storstaden att göra. Jag har också försökt redogöra för hur regeringen och olika aktörer i Storstockholm gemensamt måste skärpa ansvaret när det gäller transportproblemen. De är stora. Om man inte löser dem på ett bättre sätt än tidigare riskerar man att hämma tillväxtmöjligheterna för storstaden. Det är helt riktigt beskrivet i interpellationerna. Det är ett viktigt arbete som nu sker mellan regeringen och olika aktörer i Stockholm. Jag får många konkreta frågor som rör andra ministrars direkta ansvarsområden, t.ex. bostadspolitiken. Det ställs frågor om ifall det är rimligt med lägre hyror i innerstaden än i Rinkeby. Hur hjälps den situationen upp av att man gör sig av med så många av de få hyresrätter som finns i innerstaden? Var är ansvaret och helhetssynen hos er som frågar? Allmänt vill jag dock säga, för att hålla med om en del av beskrivningarna i de två interpellationer som har lämnats: Stockholm är Sveriges enda egentliga storstad. Tillväxten i ett land går inte att fördela i den meningen att man genom att minska tillväxten i Stockholm skulle kunna flytta den någon annanstans. Hela landet är beroende av att Stockholm är den tillväxtmotor som den är i dag, och att inte t.ex. transportproblem, bostadsproblem och arbetskraftsbrist riskerar den situationen. Som det står i någon interpellation: Stockholm konkurrerar inte med Karlstad, utan med London och Paris. Vi har alla ett gemensamt ansvar för hur man beskriver Stockholmsregionen. Jag kommer ändå som direkt ansvarig att fortsätta kampen mot segregationen som en viktig del också i storstadspolitiken.
Fru talman! Jag vet att Mona Sahlin är stockholmare och har stor förståelse för våra problem, möjligheter och behov. Vad jag var ute efter är innebörden i att bli utnämnd till storstadsminister. Vi är många som räknar in mycket mer uppgifter i det än vad Mona Sahlin visar i interpellationssvaret. Jag förstår att det var sant det som jag läste i en stor intervju i Dagens Nyheter i slutet av oktober, där Mona Sahlin säger: Det var integrationsminister jag ville bli. Det syns i den förda politiken. Jag menar dock att man då inte ska använda benämningen storstadsminister och påstå sig föra en storstadspolitik. Integration är viktig - tro inte att jag menar någonting annat - men det är bara en storstadsfråga och en bråkdel av storstädernas problem. Jag går tillbaka till interpellationssvaret, som handlar om infrastrukturen. Våra problem har varit kända länge, och jag tycker att inrättandet av den särskilda beredning som ska tillsättas för att verka för en förbättrad transportsituation i Stockholmsregionen är ett bra initiativ. Näringsministern presenterade denna avsikt i början av november eller däromkring och lovade då att inrättandet skulle ske skyndsamt, men jag har letat och letat och inte kunnat hitta direktiven. Det står i svaret att de antogs i december. Jag har tagit fram en lista över kommittédirektiv som har beslutats fr.o.m. den 1 december och fram till i dag, och jag har inte lyckats hitta dem där. Hur är det? Har möjligen ministern fel i sitt svar? Finns direktiven, eller ligger de möjligen i en låda på departementet utan att ha offentliggjorts? Och hur går det? Är kommittén tillsatt? Om inte, när kommer den och hur kommer den att vara sammansatt? Vi som bor i storstäderna och vi som ser det här ur ett Stockholmsperspektiv har alltså många obesvarade frågor. Vi vill att det ska börja hända saker. Det är naturligtvis svårt för Mona Sahlin, eftersom ansvaret inte ligger på hennes axlar - tyvärr, kanske jag ska säga i det här fallet - och frågorna ska hanteras i andra departement. Men kan Mona Sahlin åtminstone lova att internt i Regeringskansliet vara storstädernas representant och pressa på hos berörda departement, så att inte departementen fattar beslut utan att Stockholmsperspektivet ordentligt finns med? Vi är många som då och då får en stark påminnelse om att Stockholm ofta - som Kjell-Olof Feldt beskriver det - är styvmoderligt behandlat i Regeringskansliet. Jag hoppas att det har framgått att jag väntar mig väldigt mycket av Mona Sahlin, men jag känner också lite av besvikelse över att hon har en titel och en uppgift som egentligen är utan innehåll, befogenhet och ansvar när det gäller de flesta viktiga frågor, integrationen undantagen.
Fru talman! Det är svårt när man kommer från skilda partier, men jag skulle önska att Mona Sahlin skulle försöka ikläda sig rollen som moderat företrädare för den här regionen och ställa sig frågan: Hur ser vi på socialdemokraterna? Det finns ingen annan del i landet där socialdemokraterna är så svaga som i Stockholmsregion. De är i opposition i 18 kommuner och i landstinget. Jag har också en allmän känsla att partiet centralt knappt ens litar på sina egna företrädare på lokal nivå. Det har pratats en hel del om det. Det ska kanske mest avfärdas som spekulationer, men det nämns ofta. Regeringens politik under mandatperioden har präglats av en närmast förvånande nitiskhet när det gällt att försöka med lagstiftningsmakten sätta stopp för det som Moderaterna och andra borgerliga partier utför i Stockholms läns landsting eller t.ex. i kranskommunerna. Naturligtvis sker det från utgångspunkten att socialdemokraterna inte tycker likadant, men sådana är ju demokratins spelregler. Det har här faktiskt handlat om att ge sig på en lokal nivå, och man har snart sagt inte dragit sig för någonting. Det har gällt bostäder, hälso och sjukvård och friskolor. Det verkar vara fel på det mesta när regionens valda ombud faktiskt ska göra någonting. Detta kantas med omdömen som tyvärr ibland är närmast allmänt nedlåtande mot storstaden som sådan. Därför var det viktigt att Mona Sahlin i den senare delen av sitt anförande faktiskt framförde lite andra funderingar - att tillväxten är viktig och att man inte kan tro att det blir bättre i andra delar av landet av att man tar saker från Stockholm. Men om man nu har den insikten måste politiken också totalt sett präglas av den. Det är då allvarligt att Mona Sahlin, även om hon nu öppet erkänner att hon inte har så mycket konkret att göra i storstäderna, som statsråd är så avlövad på inflytande över det som faktiskt påverkar storstädernas och kanske framför allt Stockholmsregionens utveckling. Jag har tidigare stött på att politiker använder beteckningar på saker som inte riktigt stämmer med det inflytande som de har. Jag tror att det är stor risk för att man gör det i tidningsartiklar o.d. När det skärskådas blir då beskedet: Ja, det är egentligen inte jag som har makten över detta osv. I valrörelsen 1998 var jag mycket i Täby. Jag kommer därifrån. Det är en kommun 13 kilometer norr om Stockholm med 60 000 invånare. Jag följde den socialdemokratiska valrörelsen där, och det var ärligt sagt snart gjort. Jag följde den ganska noga, och det kom en gång en central företrädare. Det var Thage G. Peterson, som under en lunchrast kom i statsrådsbil till ett torgmöte. Han sade någonting om utjämningsskatten som jag tror tyvärr inte var riktigt, och sedan åkte han i väg. Mer var det inte. Det var de centrala socialdemokraternas deltagande i valrörelsen i Täby. Jag antar att det där beror på att det inte är någon idé att göra mer. Man har förlorat så mycket stöd, man vinner ingenting på att åka ut till Täby osv. Problemet är att det finns rätt många väljare där ute och att också de har rätt att få besked. De stöter då på sina lokala socialdemokratiska företrädare och frågar om utjämningsskatten och fastighetsskatten. De lokala socialdemokraterna säger då: Ja, vi håller med er. Också vi är emot utjämningsskatten, och vi tycker att fastighetsskatten slår på ett olyckligt sätt. Jag skulle här t.o.m. kunna läsa upp sådana uttalanden som socialdemokraterna har gjort i kommunstyrelsen. Detta, mina vänner, är demokratins kapitulation. Lokala socialdemokrater står inte för det som centrala socialdemokrater, de som har makten, har genomfört. De låtsas inför väljarna att det går lika bra att rösta på socialdemokraterna, eftersom de då får samma politik som den som moderaterna för i kommunen. Detta stämmer inte. När vi frågar det statsråd som ska ha ansvaret visar det sig att inte heller hon riktigt har makten, trots att hon säger bra saker. Så här kan man inte hålla på. Till slut måste det på den andra sidan finnas någon som har makt och inflytande att stå för det som man säger. Det är först då som demokratin fungerar.
Fru talman! Statsrådet Mona Sahlin påstår att den politiska majoriteten i Stockholms stad undandrar sig ansvaret för situationen i Stockholm. Det är sådant struntprat som jag tycker att vi ska bespara oss. Jag tror att det finns många bra exempel på samarbete som kan utvecklas mellan staden och regeringen, även om de står för skilda politiska majoriteter. De lokala utvecklingsavtalen har, såvitt jag har förstått, gett en god kommunikation mellan staden och regeringen. Visst kan Stockholms stad bli bättre på olika saker. Det finns där interna konflikter som måste hanteras i olika sammanhang, men det ligger många frågor på regeringens bord, och det är bl.a. dem som vi pekar på. Statsrådet säger att hon har ansvaret för kampen mot segregationen och för samordningen av politiken. När det gäller samordningspolitiken är det viktigt att statsrådet agerar som ett slags storstadens talesman i Regeringskansliet och även bildar opinion i olika frågor. Det är samma sak med en ungdomsminister. Ungdomsministern har vissa ungdomsspecifika frågor men också ett ansvar för övriga frågor i ett ungdomsperspektiv, vad gäller arbetsmarknadsfrågor o.d. Jag hoppas att Mona Sahlin vill agera som den som talar för storstadens specifika perspektiv. När det gäller att göra sig av med lägenheter i innerstaden ska man komma ihåg att två tredjedelar av de ombildningar som de senaste åren har skett från hyresrätter till bostadsrätter har gjorts hos privata hyresvärdar. Det är där som den stora omläggningen har skett. Vad beror det på? Jo, det är inte lönsamt att förvalta hyresfastigheter. Det är bättre ekonomi att sälja dem till bostadsrättsföreningar. Varför gör de privata hyresvärdarna detta? Jo, därför att vårt system inte fungerar. Hotet mot hyresrätten ligger i det system som regeringen har ansvaret för. Detta tycker jag att statsrådet borde inse. Vad gäller kampen mot segregationen är det ett faktum att vi har ett hyressystem som gör det dyrare att bo i Rinkeby än i innerstaden. Det måste bekymra en minister som har ansvaret för integrationsfrågorna och även för storstadsfrågorna.
Fru talman! Låt mig först tjata lite om den formella beskrivningen. Det är inte jag utan interpellanterna som kallar mig storstadsminister. Jag är minister med särskilt ansvar för storstadsavtalen och kommer själv att försöka att i större utsträckning fungera också som en samordnare och så att säga som en röst för storstaden. För den som vill diskutera bostadspolitik har vi dock en minister med ansvar för det. Om Inger Strömbom verkligen på allvar menar att jag ska ha det direkta ansvaret i regeringen för allt som rör storstaden, räcker det ju med en enda minister. Det finns väl ingenting som inte någonstans på Finansdepartementet, på Utbildningsdepartementet osv. har direkt inverkan på Storstockholm. Därför är det viktigt att hela regeringen förstår och känner ett ansvar, givetvis också för hela landet. Dit hör också situationen i storstaden Stockholm. Inger Strömbom frågade efter direktiven till beredningen om transportsituationen. Jag har dem här i min hand och överlämnar dem gärna. De belyser på ett väldigt tydligt sätt de viktiga uppgifterna att skapa en tillräcklig vägkapacitet mellan norra och södra Stockholmsregionen, en tillfredsställande flygplatskapacitet, förbättringar av transportsystemet osv. Vi är härvidlag nog överens om väldigt mycket. Här har vi problem, och ansvaret ligger gemensamt hos statliga, lokala och regionala instanser. De problemen måste vi lösa gemensamt. Det uttrycktes en förhoppning om att jag skulle ligga på, kämpa på och uttala mig. Visst, men det räcker inte med det. Vi måste också gemensamt visa resultat. Men visst vill jag vara med i den debatten. Jag hoppas också att frågeställaren ligger på de direkt ansvariga i storstadskommunen Stockholm. Jag hoppas åtminstone att Inger Strömbom tycker att ansvaret är delat mellan regeringen och den direkt politiskt ansvariga ledningen i Stockholms stadshus. Jag ska rikta mig till Fredrik Reinfeldt. Även om vi kan dela mycket av beskrivningarna och tycka mycket lika är inte storstadspolitik någonting neutralt. Det är också politik. Det handlar också som syn på utförsäljningar, privatiseringar, skattepolitik eller bostadspolitik. Låt oss inte låtsas att bara därför att man bor i en storstad ska man direkt tycka likadant om utvecklingsmöjligheterna. Däremot ska man försvara och beskriva spänningen, både den positiva och negativa, med storstaden och visa på vilket ansvar som politiken på olika sätt måste ta lokalt, regionalt och också på riksplanet. Där tror jag att vi kan ha en större samsyn än vad som kommit till uttryck här.
Fru talman! Jag tackar för att jag får tillgång till kommittédirektivet. Det fanns t.ex. inte att hitta på nätet och på listor, och det fanns inte förtecknat någonstans. Jag ska läsa det noggrant. Jag gläds åt att det har tagits fram. Jag fick inte svar på min fråga. Hur kommer kommittén att sammansättas? Blir det en utredare? Blir det en parlamentarisk utredning? När ska den vara klar? Det står förstås i direktivet. Men det är kanske sådant som borde föras ut till en vidare krets. Jag vill kommentera det Mona Sahlin sade om begreppet storstadsminister. Hon slog det lite grann ifrån sig och sade att det inte var hon som hade kallat sig så. Om jag inte minns fel - jag är ganska säker på det - stod det just så i det pressmeddelande som gick ut från Näringsdepartementet. Det är det begrepp som har blivit etablerat. Jag tycker inte att det är fel att kalla Mona Sahlin för storstadsminister här i kammaren. Det görs annars överallt i landet. Jag gläds åt att Mona Sahlin vill vara en röst för storstaden. Det är precis det som vi känner har behövts. Vi som bor i Stockholmsregionen - inte bara i Stockholms kommun, utan i hela Stockholmsregionen - drabbas av de problem som vi har haft uppe för diskussion här. Det gäller också dem som bor i Göteborg och Malmö. Bostadssituationen är svår. Integrationsproblemen är svåra. Det finns också andra problem som uppstår i storstäder som måste hanteras på ett speciellt sätt.
Fru talman! Mona Sahlin får väl, om jag får vara helt ärlig, kalla sig för vad hon vill. Men jag har åtminstone noterat att Mona Sahlin ägnar en del tid åt att tala om hur det är att leva i de större städerna. Det var lite mitt resonemang. Det man faktiskt kan göra måste hänga ihop lite grann med vad man beskriver som sin roll. Jag ska gärna hålla med om att synen på storstäderna självklart är politik. Jag tycker att det finns tre värden i något slags bredare storstadspolitisk bemärkelse som man politiskt har anledning att försvara. Det första är idén om att storstäder ska växa. De ska stå öppna för människor som vill komma till de större städerna. För att möjliggöra det måste man bygga. Man måste också lägga en bra grund för ett gott liv i de större städerna. Jag tror att vi kommer att se en fortsatt utveckling där stora städer fortsätter att växa. Då kan vi inte - vilket bl.a. höga skatter och inte minst det som nu görs med fastighetsskatten leder till - göra att inträdesbiljetten blir så dyr att allt färre kan flytta dit. Det är många som kommer från andra orter i Sverige som reflekterar över detta. De säger: Gud vad det är dyrt att köpa bostad, att bo och leva i de större städerna! Gör inte inträdesbiljetten för dyr. Då minskar möjligheten för en växande storstad. Sedan måste vi för det andra vara flexibla i de offentliga lösningarna. Här finns så väldigt många mänskliga behov som skiljer sig åt från varandra. Det är en del av storstadens charm. Om då inte politiken respekterar detta och skapar flexibilitet i offentliga lösningar blir politiken mer en pekpinne än en hjälpande hand. Det är också viktigt att åstadkomma det politiskt. För det tredje måste det finnas en tillväxt och utvecklingsmiljö. Det tycker jag att Mona Sahlin har varit inne på. Vi har definitivt ett ansvar för att det finns högre utbildningsplatser och en god skolmiljö. Det ska naturligtvis gälla hela landet, men det är också viktigt för storstäderna. Inte minst ska skattepolitiken göra att företag och idéer kan växa fram. Detta är tre absolut nödvändiga grunder för en politik för en bra och växande storstadsregion.
Fru talman! Jag ser fram emot många fler debatter i ämnet både här i kammaren och på andra ställen. Jag tror att hela det politiska Sverige skulle tjäna på och bli rikare av en mer spänstig och kanske också kunnigare debatt om tillväxtens förutsättningar både i glesbygden och i storstad och hur befolkningen utvecklas både på gott och på ont i både glesbygden och storstaden. Jag vill avslutningsvis säga något som jag inte kan låta bli att säga. Gör inte inträdesbiljetten för dyr, för det är så svårt att köpa bostad i Stockholm, sade Fredrik Reinfeldt. Just det. Sälj just därför inte ut de allmännyttiga hyreslägenheter som finns i innerstaden. Då blir inträdesbiljetten sannerligen inte billigare i varje fall. Det är inte den enda lösningen, men det är en viktig fråga, eftersom vi är överens om att det också är politik.

Fru talman! Margareta Cederfelt har frågat justitieministern vilka åtgärder han avser att vidta för att Sverige ska tillämpa Europarådets rekommendationer och stärka skyddet för den negativa föreningsrätten. Margareta Cederfelt har vidare frågat justitieministern huruvida han avser att arbeta för ett lagförslag som innebär förbud mot organisationsklausuler i avtal. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som svarar på interpellationen. Det är riktigt att Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna innehåller ett skydd för rätten att vara organiserad i en fackförening - den positiva föreningsrätten. Av Europadomstolens rättspraxis framgår också att Europakonventionen även innehåller ett skydd för rätten att inte tillhöra en fackförening - den s.k. negativa föreningsrätten. Denna konvention gäller som lag i Sverige. Jag delar Margareta Cederfelts inställning att det inte bör förekomma ett tvång att vara medlem i en fackförening. Regeringen har genom en dialog med berörda fackföreningar under en lång tid verkat för att klausuler i avtal, som innebär att en arbetssökande utestängs från anställning på grund av att han eller hon inte är medlem i en facklig organisation, inte ska förekomma. Sådana organisationsklausuler har också minskat i betydelse och är i dag inte vanliga på vår arbetsmarknad. I ordinarie kollektivavtal förekommer de över huvud taget inte. Däremot kan de fortfarande förekomma i s.k. hängavtal inom vissa sektorer. Därför kommer jag även i fortsättningen att aktivt verka för att sådana klausuler inte ska förekomma. Jag kommer också snart under våren att träffa berörda fackföreningar och Svenska Arbetsgivareföreningen för att diskutera just denna fråga. Mot bakgrund av det jag nu sagt, är min bedömning att ett utvidgat lagstadgat skydd för den negativa föreningsrätten inte är nödvändigt för att komma till rätta med bruket av organisationsklausuler. Europakonventionen - som skyddar den negativa föreningsrätten - är antagen som lag i Sverige. Det behövs därför inte någon ytterligare lagstiftning.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Sahlin för svaret på min interpellation.

Därmed vore det också lämpligt om regeringen gav sin uppfattning till känna, nämligen att organisationsklausuler ej är tillåtna enligt Europakonventionen. Det bör inte bara ske genom samtal med arbetsmarknadens parter, utan regeringen bör också ge sin uppfattning till känna i lagstiftningen. Den svenska implementeringen av Europakonventionen är dock mycket bristfällig, eftersom den inkorporeringslag genom vilken konventionen har införts inte innehåller några sanktioner i händelse av överträdelse. En person som får sina rättigheter kränkta, t.ex. vad avser den negativa föreningsrätten, har i dag ingen möjlighet att få skadestånd av den ansvarige. Konventionens genomslagskraft är därmed inte effektiv. På senare år har diskrimineringen och skyddet av de mänskliga rättigheterna uppmärksammats alltmer. Varför är den svenska regeringen inte beredd att i mer än samtal med arbetsmarknadens parter skydda en grundläggande mänsklig rättighet som rätten att fritt välja att stå utanför arbetstagar och arbetsgivarorganisationer? Är regeringen beredd att ge Europakonventionen genomslagskraft så att sanktioner införs i lagstiftningen? Detta är en fråga som det vore klädsamt om regeringen agerade i nu när Sverige har ordförandeskapet i EU, och faktiskt visade att den är beredd att efterfölja Europakonventionen.
Fru talman! Jag vill än en gång understryka att jag är övertygad om att jag och Margareta Cederfelt är överens i sakfrågan, vilket jag också tycker att jag på ett tydligt sätt gav uttryck för i svaret på interpellationen. Om principen är vi överens - organisationsklausuler av det här slaget är inte önskvärda, för att uttrycka det milt. Min principiella inställning är att jag är övertygad om att den effektivaste vägen att komma åt problemet - vilket jag också tycker att den praktiska förändringen de senaste åren har visat - är den dialog som regeringen har fört med de fackliga organisationer som fortfarande berörs av problemet. För första gången under min nuvarande ministertid kommer jag återigen att ha en träff med berörda parter nu snart under våren. Vi är alltså överens om principen, men jag tror fortfarande att den effektivaste vägen är det förhållningssätt som regeringen har haft hittills. Det vill jag hålla fast vid.
Fru talman! Jag uppfattar det också som att statsrådet Sahlin och jag är överens i frågan angående den negativa föreningsrätten. När det sedan gäller själva tillvägagångssättet så tycker jag att det är alldeles utmärkt att regeringen för samtal med arbetsmarknadens parter. Men det räcker inte. Det behövs också åtgärder som faktiskt gagnar den enskilde individen, som kan komma i kläm i de här frågorna. Det bristfälliga skydd som finns i Sverige har upprepade gånger uppmärksammats av Europarådet. Sverige har antagit Europarådets sociala stadga. I artikel nr 5 i stadgan framgår det tydligt att det behövs ett skydd för den negativa föreningsrätten. Europarådets expertkommitté har upprepade gånger riktat kritik mot den svenska staten för att Sverige inte uppfyller stadgans krav på skydd av den negativa föreningsrätten vad gäller organisationsklausuler. Statsrådet Sahlin bör observera att denna kritik vidhållits även efter det att Sverige 1995 inkorporerade Vid sitt möte i september förra året uppmanade Europarådets regeringskommitté den svenska regeringen att vidta konkreta lagstiftningsåtgärder för att skydda den negativa föreningsrätten enligt stadgan, dvs. utöver vad som följer av Europakonventionen. Regeringskommittén ansåg inte att det var acceptabelt att den svenska regeringen hänvisade till att användningen av organisationsklausuler har minskat och att frågan bör lösas genom en dialog med arbetsmarknadens parter. Europarådets regeringskommitté har redan anvisat de argument som statsrådet Sahlin för fram i sitt svar. Regeringen måste nu leva upp till det åtagande som Sverige har gjort vad gäller Europarådets sociala stadga. Det finns en möjlighet för statsrådet Sahlin att förbättra Sveriges rykte redan i dag genom att ge den sittande arbetsrättsutredningen ett konkret tilläggsdirektiv att komma med ett förslag om hur ett lagstadgat skydd för den negativa föreningsrätten i Sverige som uppfyller kraven från Europarådet skulle kunna se ut.
Fru talman! Låt mig först upprepa min principiella inställning: Det är inte detta vi diskuterar i dag. Möjligen kan jag lägga till ett litet påpekande, eftersom jag är väl medveten om de olika dialoger med Europagrupper som frågeställaren upprepade från talarstolen: Det är fritt fram för någon att driva en fråga om organisationsklausul i Sverige så att den också blir en fråga för rättstillämpningen. Detta har nämligen inte prövats, så egentligen vet varken frågeställaren eller jag hur starkt skyddet är i dag. Jag vidhåller fortfarande att som läget är i dag, med den kunskap som jag har i dag och med den praktiska förändring som har skett på synen på rätten att stå utanför föreningar så är den praxis och det förhållningssätt som regeringen har tillfyllest.
Fru talman! Statsrådet Mona Sahlin säger att det är fritt fram att driva frågan. Men varför måste ärendet gå så långt att det ska bli ett agerande i domstol för att regeringen ska ta tag i frågan? Räcker det inte att Europarådets regeringskommitté har uppmanat regeringen att vidta åtgärder i lagstiftningen? Sverige är nu ordförande i EU. Jag vidhåller uppfattningen att det vore mycket lämpligt att regeringen i praktisk handling visar sitt intresse av att följa Europakonventionen.
Fru talman! Jag får frågan: Varför inte lagstifta nu på en gång? Jag vill ställa en motfråga, trots att inte frågeställaren kan svara nu: Varför gå så långt att vi börjar ställa krav på nya lagar innan vi vet om det lagskydd vi har i dag räcker? Det är därför som jag gjorde mitt påpekande om att vi inte har fått prövat i domstol hur långt rättsskyddet räcker i dag och hur det är tillämpligt på denna frågeställning. Därav också regeringens uppfattning i principfrågan.

Fru talman! Lennart Fridén har frågat statsrådet Ulvskog om vilka åtgärder regeringen avser att ensam eller i samverkan med andra vidta för att gällande regler för internationell TV-verksamhet följs. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som svarar på interpellationen. Bakgrunden till frågan är att Iran har försökt förhindra mottagning av satellitprogram och även förbjudit parabolantenner. En exiliransk organisation som sänder program via satellit över stora delar av världen och således även når Iran har utsatts för störningar. En störsändare i närheten av Teheran har stört sändningarna. Lennart Fridén uppger att satellitorganisationen Eutelsat har utestängt programbolaget från att sända program för att undvika fortsatta störningar. Över fyra miljoner iranier bosatta utanför Iran, däribland i Sverige, förhindras på så sätt att ta del av dessa program. Åtgärden ger fel signaler till den iranska regimen eftersom det kan uppfattas som att man kan få sin vilja igenom genom att bryta mot gällande regler. Regeringen är givetvis angelägen om att värna yttrande och informationsfriheten, inte bara nationellt utan även internationellt. I detta ligger också att TV utbudet över hela världen kan mottas utan politisk censur. Eutelsat är en mellanstatlig organisation som har inrättats genom överenskommelser uppdelade på en huvudöverenskommelse, avsedd att ingås mellan stater, alltså parterna, och en driftsöverenskommelse som ingås mellan staterna eller av deras telekommunikationsorgan. De som undertecknar de här överenskommelserna kallas signatärer. Sverige är part, och Eutelsats satellitsystem används i dag i huvudsak för TV-distribution. För att kunna svara på Lennart Fridéns fråga är det nödvändigt att veta vad som ligger bakom beslutet och var beslutet har fattats. Mina efterforskningar har visat att Eutelsat inte har fattat något beslut om avstängning. Det har i stället skett av någon av signatärerna som har fått sina sändningar störda. Ansvaret ligger således utanför Eutelsat och därmed också Sverige som part, precis som Telia som signatär. Utöver den allmänna bevakning av rätten till yttrande och informationsfrihet som sker i olika internationella forum finns det i nuläget inte någon anledning att från regeringens sida vidta några särskilda åtgärder med anledning av det här.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är alltid roligt när man ställer en fråga till en person och får svar av någon annan. Men jag förstår att det här utan tvekan är ett problem som hade kunnat hamna på många bord i regeringen, med tanke på att det också rör internationella frågor. Statsrådet skriver i sitt svar att Iran har försökt förhindra. Det är ju värre än så. Man har lyckats förhindra. Därigenom sträcker sig de facto mullornas censur och förtryck av det egna folket ända in i Sverige. Regeringens principiella inställning att vi inte kan acceptera TV-censur är självfallet bra, fattas bara att vi skulle ha en annan inställning. Det är helt rätt, som statsrådet säger, att Eutelsat inte har fattat något formellt beslut om avstängning. Det kan man inte, men det är ganska effektivt med påtryckningar och ifrågasättande av förlängning av sändningsavtal även när det kommer från andra programbolag. Jag har här ett brev från Eutelsats direktör M.B. Saunders, som jag fick förra veckan. Det var ett svar på ett brev som jag skickade till organisationen samtidigt som jag lämnade in min interpellation. Jag har då fått en bekräftelse om att en formell avstängning inte har förevarit, men de här störningarna bekräftas, och man berättar att man från Frankrike har gått in med ett flertal anmälningar och protester till FN organet ITU. Här hade det väl funnits skäl att backa upp och agera. Den 12 december, alltså ungefär samtidigt som jag lämnade in min interpellation, började man nya sändningar från det här programbolagets sida på Eutelsat, W 3, kanal 7. Och som ett brev på posten eller, rättare sagt, som en signal från marken kom störningarna tillbaka den 28 december. Det är alltså ett i högsta grad aktuellt ärende, och vi har fått bevis på att man från Teheran inte bryr sig om internationella regler. När det gäller bevis har jag tagit del av undersökningsrapporterna från DERA i Defford i Warwickshire i England. Efter DERA:s utredningar framkommer det klart att störsändaren ligger strax söder om Kaspiska havet, noga nämnt på latitud 36,462 och longitud 52,306. Det är så exakta angivelser att man inte med många meter kan missa var den här störsändaren ligger. Jag kan lägga till att den här platsen ligger strax norr om Teheran, nära bergstoppen Elburz. Jag tycker att vi bör vara mera aktiva i detta och även andra sammanhang som ytterst rör mänskliga rättigheter globalt, rättigheterna till information, rättigheten att få uttrycka sig. Jag tror inte att Frankrike har något emot att dess efterföljare som ordförandeland i EU även visar framfötterna i detta sammanhang och hjälper till med de påtryckningar som man har påbörjat.
Fru talman! Först och främst vill jag verkligen understryka hur viktigt det är att agera och reagera varhelst som störningar när det gäller rätten till den fria opinionen och rätten att yttra sig förekommer. Det gäller i allra högsta grad också det land som vi nu pratar om, nämligen Iran. Jag tycker inte att regeringen kan anklagas för att vara feg eller flat när det handlar om att stå upp för mänskliga rättigheter också när det gäller situationen i Iran. Jag har däremot varit noga i mitt svar med att vi måste bygga upp ett agerande när vi verkligen vet vad som sakligt har hänt, och då ska man rikta kritiken åt rätt håll. Nu har det utvecklats en del sedan jag skrev interpellationssvaret. Och jag vill betona att jag tänker fortsätta att följa det här mycket nära, eftersom jag bedömer frågan som allvarlig och viktig. Det är också viktigt att vi agerar när vi har så mycket på fötter att vi kan göra det på ett tydligt och trovärdigt sätt. Jag kan inte uttrycka det tydligare än att det, om det framkommer andra och tydligare uppgifter än de uppgifter som fanns när interpellationssvaret skrevs, absolut finns anledning att återkomma till frågan här i riksdagen och för mig som ansvarig för att det rum som vi har i etern ska vara fritt och möjligt att använda och lyssna till för alla.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för det löftet. Om det skulle visa sig att det inte blir någonting gjort om ytterligare fakta kommer fram kan jag också komma med ett löfte om att jag återkommer. När jag fick just det här brevet förra veckan från direktör Saunders bekräftade det bara de tidigare rapporter som jag har tagit del av. Inte minst de här utredningarna, som gjordes av det engelska övervakningsföretaget gällande TV-kommunikation, visar hur tydligt som helst var den här störsändaren är belägen. Vi vet också att den här s.k. liberala presidenten, som många är besvikna på i Teheran efter de här åren, faktiskt har givit order om ett slags elektronisk krigföring mot västerlandet. Det som vi menar med fri och öppen information och fri och öppen kommunikation förekommer ju inte där. Det här är bara ett led i den krigföringen, som alltså den teokratiska regimen i Teheran har ägnat sig åt. Det här har alltså många fler infallsvinklar än bara det här med satelliten. Vi vet ju inte minst hur man i det landet i dag hanterar sina kvinnor, oavsett om de vill nå en position, information eller något annat. Det här är alltså en del i detta. Man sträcker faktiskt ut sin verksamhet ända till de 40 000-50 000 iranier som bor i Sverige genom att man kan påverka, i alla fall indirekt, TV sändningarna och också förhindra i Sverige boende att ta del av den här informationen. Att det är otillständigt är dagens underdrift. Men det är väldigt väsentligt.